Fru talman! Får jag först säga om priserna att det är spekulationer och diskussioner och att det ännu inte är beslutat om några prishöjningar. Vi kan landa, och kommer troligtvis att landa, på prishöjningar, men hur stora de blir vet inte jag. Det var det jag ville säga. Det finns inga beslut om de prishöjningar som redovisas här. Får jag sedan säga att just brev och paket är det som är i fokus nu. Cd-skivor och annat som man kunde köpa på postkontoren försvinner med den nya postorganisationen. Brev och paket är i fokus, och det är den affärsidé som Posten är unik på. Det är nog få postverksamheter i världen som är så skickliga just på detta område. De har en unik affär där, och det är det som de ska fortsätta med. Det är också det som efterfrågas. Cd-skivor och annat kan man köpa på andra ställen. När det gäller att tillsätta en kommission eller liknande som skulle undersöka detta vill jag här i kammaren erinra om att vi har två myndigheter, Konkurrensverket och Post och telestyrelsen, som är kontrollorgan och som ser över och kontrollerar detta. Jag tror att de gör det väldigt strikt och hårt. Jag anser inte att det behövs mer av det slaget. När det sedan gäller frågan om regler och avreglering, inte minst att förenkla för småföretagen, har vi i fråga om det småföretagarpaketet som togs fram klarat ungefär 75 % av det. Vi har inrättat Simplex, som följer detta noggrant. Man kan självfallet kritisera att vi inte har gått fram tillräckligt snabbt och säga att vi skulle ha kunnat gå snabbare. Men vi har gjort en hel del. Jag är inte beredd att nu redovisa tre eller fyra regler, men jag skulle kunna redovisa fler avregleringar som vi har gjort och fler åtgärder som vi har vidtagit för att förenkla för småföretagen. Nu handlar inte denna interpellation om det, utan jag får kanske återkomma till detta. Postboxen innebär en extra service och tillhandahålls av Posten på marknadsmässiga villkor. Det är alltså ingen reglerad serviceform. Det är inget som denna kammare fattar beslut om. Det är en tjänst som erbjuds, och den erbjuds på marknadsmässiga villkor. Alla postoperatörer har möjlighet att leverera till postboxar enligt regelverket. Det är en prisvärd tjänst, som kunderna efterfrågar. För runt 100 kr i månaden får kunderna, framför allt företag, tillgång till en extra service och de fördelar som postboxen innebär. Man kan bl.a. hämta sin post färdigsorterad redan kl. 8.30 på morgonen. Man kan själv välja när man vill hämta sin post. De dagar man inte har möjlighet att hämta ut posten, t.ex. vid semester, är posten ändå i tryggt förvar under tiden. Om ett företag eller en organisation byter adress inom samma område kan man ändå behålla sin postboxadress och slipper på så sätt merkostnader för att t.ex. Därmed menar jag att detta är en tjänst som är förhållandevis billig och som ger företagarna, inte minst småföretagarna, utomordentligt god service.
Fru talman! Först och främst vill jag säga att det är bra att Posten återgår till den s.k. kärnverksamheten. Som vanlig liten konsument tycker jag att det i den kärnverksamheten ska ingå att man kan köpa frimärken på posten, men så blir det inte nu. Det kanske finns lite olika sätt att se på den frågan. Ministern nämner Simplexgruppen. Som ledamot i näringsutskottet har jag haft anledning att under flera år följa denna s.k. utveckling. Jag har en direkt fråga till näringsministern om Simplexgruppen. Det har framkommit uppgifter om att gruppen inte längre ska fortsätta att vara en egen enhet inom departementet. Går det att få dessa uppgifter dementerade eller bekräftade? Sist och slutligen vill jag beröra den höjda avgiften på postboxarna, som flera hundra småföretag i det här landet har protesterat mot. Visst är postboxarna är en god service, men Posten utnyttjar verkligen sin monopolsituation. Jag hävdar fortfarande att höjningen från 120 kr till 1 200 kr är mycket stor - flera hundra procent. Att sedan ta upp allt vad det kan innebära att ha en postbox är att blanda bort korten. Posten har använt sin monopolställning genom att höja priser på områden där man inte har någon konkurrens. Det är kanske företagsekonomiskt bra, men jag tycker inte att det är särskilt hederligt av ett statligt bolag.

Fru talman! Rosita Runegrund har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att uppnå en långsiktig hållbar strategi när det gäller arbetsmarknadspolitiken för arbetshandikappade. I interpellationen hänvisas till en växande kritik mot Samhall. Regeringen har uppmärksammat vikten av att Samhall hittar en balans mellan anpassat arbete å ena sidan och kostnadseffektivitet och affärsutveckling å andra sidan. Denna balans har varit svår att uppnå de senaste åren, framför allt på grund av en strukturell förändring i efterfrågan på Samhalls produkter och tjänster. Förändringen har inneburit en minskning i Samhalls försäljningssiffror, vilket medfört att många arbetstillfällen försvunnit samtidigt som Samhalls ekonomi har påverkats negativt. Regeringen har mot denna bakgrund vidtagit åtgärder för att underlätta för Samhall att uppnå en balans på kort sikt. De två senaste budgetåren har regeringen sänkt sysselsättningskravet för Samhall med bibehållen statlig ersättning. Dessutom har regeringen, i innevarande års avtal mellan Samhall och staten, uppdragit åt Samhall att kontinuerligt följa upp effektiviteten i personalutvecklingsarbetet. Samhall kommer årligen i samband med budgetunderlaget till regeringen att redovisa detta till regeringen. fr.o.m. den 1 januari innevarande år har Samhall en ny organisation vars syfte är att förbättra personalutvecklingen med fokusering på individperspektivet samt att förstärka affärsutvecklingen för att skapa fler arbetstillfällen och öka intäkterna. Regeringen anser dock att ovannämnda åtgärder behöver kompletteras med en mer långsiktig strategi för en hållbar utveckling för Samhall. Jag kommer därför inom kort att föreslå regeringen att en bred översyn av Samhalls verksamhet görs. Översynens uppläggning är fortfarande under beredning, men jag räknar med att återkomma med fullständigt besked inom kort.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Det är kort och säger faktiskt inte så väldigt mycket. I svaret anger näringsministern att han har uppmärksammat vikten av att Samhall hittar en balans mellan anpassat arbete å ena sidan och kostnadseffektivitet och affärsutveckling å andra sidan. Då säger jag välkommen till verkligheten, Björn Rosengren. Det är en verklighet som jag tycker att näringsministern inte verkar ha tagit på fullt allvar. I maj 2000 ställde jag en skriftlig fråga till ministern med anledning av Riksrevisionsverkets kritik. Svaret från Björn Rosengren blev att kritiken har hörsammats och att AMS och Samhall har vidtagit åtgärder. En arbetsgrupp skulle behandla de problemställningar som kvarstod och lämna ett material sommaren 2000. Vad hände? Det hände absolut ingenting. Kritiken från RRV gällde följande: De två största arbetsmarknadspolitiska stödformerna för arbetshandikappade - lönebidragen och Samhall - är inte tillräckligt effektiva och behöver reformeras. Kritiken gällde bristande måluppfyllelse och målkonflikter, och det fanns ett stort reformbehov. Man skissade på tre modeller som underlag för fortsatt diskussion och utredning. Att Björn Rosengren inte har uppfattat allvaret i kritiken från RRV eller de signaler som kommer från arbetsförmedlingar och från de socialdemokratiska kommunalråden framkommer mer och mer, och det är väldigt tydligt i svaret på interpellationen. Jag tycker att det är skrämmande att en regering som säger sig stå upp för de svaga i samhället kan agera på det viset. I höstas kunde man i GP läsa att ett skommunalråd i Kungälv försökt få kontakt med Näringsdepartementet för att diskutera de problem som uppstår när Samhall i Kungälv läggs ned. Fru talman! Det går i dag inga fackeltåg när arbetsplatser för arbetshandikappade läggs ned. Ministern valde t.ex. bort ett besök på Samhall i Partille för att besöka Volvo, trots en vädjan från de många anställda. Vad betyder "en bred översyn av Samhall", som nämns i svaret? Är ministern beredd att tillsätta en parlamentarisk utredning för att tillgodose kravet på en långsiktig strategi för hela politikområdet?

Fru talman! Jag vill tacka ministern för svaret. Jag vill också tacka interpellanten, som har ställt frågan. Det är en fråga som är viktig och berör många människor. Det är många i samhället i dag som är oerhört ilskna angående vad som händer inom Samhall. Jag tycker att det är bra att ministern och regeringen har uppmärksammat dessa problem. Jag kan också ha förståelse för att de strukturella förändringar som sker inom Samhall orsakar problem. Men jag kan inte acceptera det som sker med de anställda inom Samhall, som på olika sätt blir berörda. Vi har sett det i Rättvik. Vi har alldeles nyligen sett det nere i Blekinge. Det pågår i Kungälv, och även på andra ställen. Människor som är anställda inom Samhall har ringt till mig och berättat sin historia. Det handlar inte bara om de strukturella förändringarna. Det handlar också om krav på ökad arbetstakt. Man platsar inte längre inom Samhall när tempot måste öka. Det är ett problem. De människor som drabbas av detta har samma rätt som alla vi andra att känna sig behövda. Alla ska känna sig behövda och ha ett arbete att gå till. Alla vi som klarar ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden har en skyldighet att bidra till att dessa människor kan få känna sig behövda. Jag tycker att det är positivt att ministern ska tillsätta en utredning inom kort. Jag hoppas att denna utredning inte ska pågå för länge och att den tillsätts ganska snart. Vi är flera personer som under hösten, inte minst, har väckt frågor angående Samhall. Jag ställde en skriftlig fråga till ministern i augusti månad. I svaret påpekades visserligen inte att en utredning ska tillsättas, men såvitt jag kan förstå var det på gång redan då. Jag hoppas att "inom kort" innebär "snart".
Fru talman! Herr minister! När jag såg att denna fråga skulle tas upp var jag tvungen att gå ned i kammaren och säga några ord bara för att understryka det som sagts. Jag tror att interpellationen i sig själv räcker, men alla partier - speciellt Folkpartiet - vill framföra att man tycker att denna fråga är otroligt viktig. Åtgärder för att förbättra arbetsmarknaden för arbetshandikappade och en översyn av Samhalls verksamhet är viktigt, men det viktigaste av allt är att vi inte glömmer de arbetshandikappade i tillväxttider. Vi tycker om tillväxt, och vi tycker om marknadskrafterna. Vi får inte glömma de arbetshandikappade när en sådan förändring pågår. Jag hävdar att det är mycket viktigt att främja situationen för de arbetshandikappade på arbetsmarknaden. Arbetslinjen måste gälla för alla - även för de arbetshandikappade. Vi har ett förslag. Jag vet att ministern kommer att säga att Folkpartiet drar tillbaka pengar ur arbetsmarknadsbudgeten. Det kan vara riktigt att vi föreslår förändringar inom AMS verksamhet, men vi har också lyft fram extrapengar. Lönebidragstaken måste höjas. Det är speciella lönebidrag, som går via Samhalls verksamhet. Inte minst i mitt eget hemlän Värmland har jag många gånger kunnat besöka Samhallssverkstäder och Samhallsadministratörer, som gör ett fantastiskt arbete. Man känner att det är oro i lägret. Jag hoppas verkligen att näringsministern tar sig tid. Jag hörde här om ett besök på en verkstad som inte hade blivit av. Näringsministern, besök Samhallsverkstäder! Titta på de arbetshandikappade! De har redan i dag problem, och när de känner oro blir det dubbla problem. Vi har råd och vi har möjligheter att hjälpa marknadskrafter och industrin i dag via den förändring som nu sker för Samhall, som vi ser framemot. Om det förändras administrativt, så att de administrativa kostnaderna minskar, är det okej, bara det inte går ut över de arbetshandikappade. Möjligheter till samverkan med bemanningsföretag och med i dag befintliga arbetsförmedlingar är mycket större än man tror. Jag hoppas att näringsministern tar sig den tid som behövs, i den stora arbetsuppgift som näringsministern har inom många områden, för att inte glömma bort de arbetshandikappade, som i dag känner stor oro för sina arbetsplatser runtom i landet. Vad gör näringsministern i dag? Vad är det för förslag som är på gång för att vi verkligen ska kunna ge ett besked till de arbetshandikappade i landet om att vi ser på frågan positivt och att ingen kommer att drabbas?
Fru talman! Får jag först göra det konstaterandet att det finns inget land inom OECD-området som gör så mycket för de handikappade som Sverige. Man kan titta på den statistik som finns. Enligt SCB:s rapport har andelen sysselsatta funktionshindrade ökat i snabbare takt jämfört med hela befolkningen mellan 1996 och 2000.

Sedan ska jag då gå över till Samhall. Det är ju väldigt klatschigt att stå i talarstolen och säga att jag var inbjuden till Partille men inte kom. Det är någonting som man fångar i luften. Jag fick en inbjudan från Volvo för tre månader sedan. Det var ett stort program; jag träffade Volvoledningen och facket. För två veckor sedan ringer man och säger: Kom till Partille den dagen! Det är faktiskt omöjligt. Jag undrar vad Volvo hade sagt. Jag sade inte nej till Partille. Det var bara det att jag inte kunde, eftersom jag faktiskt hade planerat det andra. Det hoppas jag att ni respekterar. Jag hoppas också att ni, när ni lägger ut era program, verkligen kommer till de platser som ni har lovat och att ni inte plötsligt byter. Då tror jag att folk skulle bli upprörda. Nog om detta, men det är liksom lite för enkla poäng, tycker jag. Sedan gäller det den problembild som Rosita Runegrund beskriver i fråga om Samhalls rekryteringsprocess. Den stämmer överens med det som Riksrevisionsverket anförde i en granskning av Samhall 1999. Riksrevisionsverket menade att kravet på ökad kostnadseffektivitet hade medfört att Samhall hade anställt personer som inte tillhörde den tänkta målgruppen, nämligen de människor som har det allra svårast att få anställning på den öppna arbetsmarknaden. Jag vill gärna kommentera undersökningen på den punkten. Uppgifter om arbetssökande är sekretessbelagda hos arbetsförmedlingen, och Riksrevisionsverket har alltså inte tillgång till dessa uppgifter, utan de baserade sin bedömning på intervjuer med de anställda. Det är också så att funktionshinder som har varit ett omfattande arbetshandikapp på den reguljära arbetsmarknaden inte nödvändigtvis består i en skyddad miljö med anpassade arbetsförhållanden, som Samhall kan erbjuda. Jag vill också påminna om att det är arbetsförmedlingen som äger platserna på Samhall även om ett samråd ska ske vid anställningstillfället. Efter det att jag tillsatte den här gruppen tog emellertid alla parter, alltså alla inblandade, till sig den här kritiken och sade: Det här ska vi titta på. Och de genomförde då ett arbete för att ytterligare kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. Tillsammans utarbetade Samhall och AMS kvalitetskrav, indikatorer och en detaljerad och tydlig ansvarsfördelning beträffande rekryteringsprocessen. Jag menar att en ytterligare utveckling av det arbetssättet kommer att garantera rekrytering från de prioriterade grupperna. Det här är en åtgärd på kort sikt. När det gäller åtgärder på lång sikt kommer jag, som jag har sagt, att under februari månad tillsätta en utredningsman som kommer att gå igenom hela Samhall. Är Samhall riktigt som det är i dag? Ska Samhall se ut som det gör med tanke på den förändring som sker på arbetsmarknaden? Jag vill också erinra om att Samhall har utsatts för väldigt stora förändringar i och med det som har skett på marknaden, inte minst på telekommarknaden. Samhall förlorade en miljard i fakturainkomster på grund av telekom. Det är klart att man då måste föra en diskussion om på vilket sätt man kan utnyttja Samhall bättre och på vilket sätt de handikappade kan få mer glädje av Samhall. Det är det jag kommer att göra i och med denna utredning.
Fru talman! Björn Rosengren känner inte mig. Jag har aldrig varit ute efter att få några poäng. Det här är en fråga som jag har engagerat mig i under tre års tid. Jag har besökt Samhall. Jag har kontakt med arbetsförmedlingar. Det som Björn Rosengren säger i dag stämmer inte. Jag har pratat med en arbetsförmedlare som nu sitter som handläggare på en arbetsförmedling i mitt hemlän. Hon sade så här: Kan vi få en plats på Samhall är det bingo. Vilken av de sju kranskommunerna runt Göteborg ska få ta del av den? Bingo! Vem ska vi sätta där? Ingen passar; kraven är för höga. Röster från verksamheten låter så här, Björn Rosengren: Omorganisation löser inte alla problem, utan det är ett sätt att sopa problem under mattan. Det var inte jag som sade det. Det var röster ute från verksamheten: Tempot är just nu så hårt uppdrivet att rasterna läggs ut så att de i personalen överlappar varandra för högsta effektivitet, detta för att klara liggande order. Någon övertid får inte förekomma. Här är en annan röst: Rehabilitering saknas i en sregion och en s-styrd kommun. De sista lönebidragsanställda får gå när museet ska spara. Då kommer frågan till ministern: Vad har ministern för svar på alla dessa otrygga människors frågor? Det är ändå sköra människor som vi har att göra med, människor som slussas från en handläggare till en annan. Det är alltid någon annan som bestämmer över deras tillvaro. Jag är inte beredd att gå ut och kritisera Samhall. Jag är beredd att kritisera regeringen för att man inte tar sitt ansvar. Direktiven stämmer inte med hur kartan ser ut i dag. Det gäller det regionala och just det här med arbetshandikappade. Jag har träffat många platschefer som gör ett jättebra arbete. Jag har också träffat många Samhallsanställda som är nöjda och tycker att deras arbete har gjort deras liv lättare att leva, men det kommer alldeles för många kritiska röster. Det fordras en översyn av hela arbetsmarknadspolitiken, för när det gäller Samhalls problem kan man också se på hela arbetsmarknadspolitiken. Kraven på företag i dag gör att man måste kunna prestera 100-110 %. Var finns det plats för dessa människor som inte klarar 100 %, Björn Rosengren?
Fru talman! Jag tycker att det är bra att ministern också visar på det som är positivt och det som vi gör i Sverige, att vi faktiskt är bra och duktiga på att skapa arbeten till de arbetshandikappade och att även sysselsättningen har ökat. Men bara för att vi eventuellt är bra i jämförelse med alla andra behöver vi ju inte vara nöjda, utan vi måste förbättra oss. Det tycker jag är viktigt. Jag tänkte ta upp två fall med ministern som jag har stött på. Det ena gäller en person som jag faktiskt råkade springa på av en tillfällighet i måndags. Det var en kvinna som jag mötte som berättade för mig att hon hade varit sjukskriven i tre år. Då kunde jag inte låta bli att fråga varför och om hon inte hade blivit rehabiliterad. Hennes svar till mig var, för att göra det kort: Jo, jag har genomgått rehabilitering, och jag har genomgått det ena och det andra, men jag klarar inte arbetstempot på Samhall. Det betyder att det enda som finns kvar för mig, eftersom jag inte vill ha sjukpension, är att vara sjukskriven. Då är det någonting som har gått snett och blivit fel. Den här kvinnan ska inte behöva ha det så här i framtiden. Jag tycker att Samhall ska vara ett sätt för henne att få en sysselsättning och känna sig behövd. En annan man som varit i kontakt med mig är i dag snart 40 år. I sin ungdom var han mycket allvarligt sjuk och genomgick en allvarlig operation, vilket har lett till att han i dag har en anställning inom Samhall. För lite mer än ett år sedan blev han uppmanad att söka förtidspension med anledning av att han inte längre klarade arbetstakten där han hade sin anställning. Han sade då: Vad finns det då för mening med mitt liv? Varför skulle jag klara den där operationen, nu när ingen frågar efter mig längre?
Fru talman! Bara för att än en gång understryka vikten av detta ska jag också ta ett litet scenario. Jag har två skolkamrater, Sverre och Tommy. Sverre är chef på Samhalls avdelning i närheten av där jag bor, och Tommy är arbetsförmedlare. När jag nu i måndags förberedde mig för den här lilla debatten tog jag en diskussion med dem om hur de har det på sina arbetsplatser. Han som är på Samhall säger: Det är bekymmersamt med de order vi har om att bli effektivare. Den arbetskraft vi har och bör ta in platsar egentligen inte i det system som vi är på väg mot när det gäller Samhall. Likadant säger arbetsförmedlaren: Ständigt har man dåligt samvete när det gäller att ordna arbetsplatser för människor med arbetshandikapp. En vädjan till näringsministern i hans många uppdrag är: Glöm inte bort de arbetshandikappade! De måste få den tid som behövs. Jag har förståelse för dubbelbokningen i Partille och vill inte på något sätt profitera på den. Men finns det en plats i almanackan för att besöka handikappverksamheter, Björn Rosengren, så ta en chans! Jag gör det ofta, och jag talar ofta med deras administratörer. Genomlysningen av Samhalls verksamhet applåderar vi. Marknadskrafter applåderar vi. Företagsklimat applåderar vi. Men bland alla dessa moment för företagande får vi inte glömma att vi måste ha plats för dem som inte till hundra procent har fått den utrustning som vi har. Näringsministern, kom i håg arbetshandikappet i det uppdrag näringsministern har i regeringen!
Fru talman! Det är faktiskt så som jag har sagt här: Tittar man på denna regering och jämför inte minst med den gamla borgerliga regeringen kan man se att vi lägger ned väldigt stora resurser på de handikappade. Jag delar uppfattningen om den kritik som har kommit när det gäller Samhall. Jag reser mycket och tittar på Samhall. Jag bor i ett län där det finns en stor verksamhet när det gäller Samhall, nämligen Norrbotten. Detta är inget främmande. Vi lägger ned ungefär 4,3 miljarder per år på Samhall. Samtidigt har vi hamnat i en situation där marknaden ser annorlunda ut. Samhall har tidigare levt väldigt mycket på legoarbete, och dessa legoarbeten har givit stora inkomster för Samhall. Nu har de försvunnit. Vad man gör nu - vilket jag tycker är riktigt, inte minst sett mot de handikappade - är att man mer och mer går från industriell produktion till tjänsteproduktion. I dag tror jag att förhållandet är 40-60. Vi kommer alltså att få se mer och mer tjänsteproduktion, och det är bra. Det ger större möjligheter för de handikappade att man inte bara ska vara byggd för eller ha möjlighet för industrin. När det sedan gäller den regionalpolitiska delen finns det två bitar i kritiken mot Samhall. Den ena är den som jag har stor förståelse för, dvs. att dessa människor inte mår bra. Jag förstår det, och därför har jag tillsatt två utredningar. Dels ska vi göra en total översyn över Samhall för att gå igenom just detta perspektiv, dels ska vi titta på lönebidragen och se varför de inte används så mycket osv. Det har vi kanske svar på, men vi ska titta på det, gå igenom det och se på sambanden. Det handlar nämligen om väldigt stora kostnader. Det ska kosta, men pengarna ska också användas rätt. Den andra kritiken, som inte får sammanblandas med detta men som helt klart också är rimlig och förståelig, gäller det regionalpolitiska perspektivet. Vi ska veta att det finns Samhallanläggningar där människor jobbar som egentligen inte alls skulle behöva jobba där, dvs. för sin individuella kapacitets skull. De kan alltså jobba på andra ställen. Men av arbetsmarknadspolitiska skäl har sådana här anläggningar byggts upp. Det finns en historia. När dessa läggs ned eller förändras får vi naturligtvis också en stark kritik från det kommunalpolitiska hållet, dvs. från ett sysselsättningsperspektiv. Jag förstår det. Jag har respekt för det. Men Samhall och andra åtgärder för de handikappade ska vara till för de handikappade och de handikappades möjligheter att utvecklas och få ett bättre liv. Jag delar den uppfattningen, och det är därför jag har tillsatt denna utredning. Jag tycker också att man inte generellt kan säga att det är regeringens fel. När det gäller resurser är vi mycket bättre än de borgerliga var. Det är möjligt att det inte räcker med bara resurser, men man kan faktiskt konstatera att det också finns en kritik att rikta mot Samhall och Samhalls organisation och ledning. Därför menar jag att det är viktigt att också se över organisationen, förutom att man ser över resurserna. Det är möjligt att 4,3 miljarder inte räcker, just på grund av att det nu ser så annorlunda ut än vad det gjorde för exempelvis fem-tio år sedan. Vi får heller inte glömma, än en gång, den situation vi befinner oss i där även Samhall, med den uppbyggnad det har, påverkas av den allmänna marknadssituationen.
Fru talman! Jag tycker att detta sista anförande klargjorde mycket bättre och gav en annan vinkling än det svar jag fått. Men fortfarande handlar det om helheten. Jag tycker personligen att detta inte är en partipolitisk fråga, men jag anser ändå att de arbetshandikappade och Samhall nu är regeringens ansvar, och i synnerhet Björn Rosengrens. Anledningen till att jag hela tiden har hävdat detta med en parlamentarisk utredning är just att vi ska få den här förståelsen, att vi ska få lyfta upp allting på bordet, både möjligheter och problem. Därför undrar jag: Vad har ministern emot att det blir en parlamentarisk utredning som ger en bred delaktighet? Vad är det som hindrar det? Varför ska det vara en eller två utredare? I stället borde hela parlamentet få delaktighet i det här för att kunna se svårigheter och problem, som jag sade tidigare. Sedan vet jag att Sverige är bra på att ge arbetstillfällen till arbetshandikappade. Men detta är ett av de få områden där det handlar om arbetsmarknadsåtgärder. Om det hade varit ännu bättre kanske många av dem som är på Samhall i dag inte hade behövt ta del av arbetsmarknadsåtgärdspengar utan kunnat vara anställda ute. Som jag förstod ministerns inlägg ska man kanske se över också den delen. Men min fråga kvarstår: Varför är näringsministern så emot en parlamentarisk utredning? Tack för debatten!

Jag önskar regeringens ledamöter välkomna till dagens frågestund.
Nu följer frågestund. Jag ber regeringens företrädare att komma fram och inta sina platser framför talmansbordet. Följande statsråd kommer att delta: Vice statsminister Lena Hjelm-Wallén, utbildningsminister Thomas Östros, statsrådet Ulrica Messing, näringsminister Björn Rosengren och försvarsminister Björn von Vice statsministern besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.
Följande statsråd kommer att delta: Jordbruksminister Margareta Winberg, utrikesminister Anna Jordbruksministern besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde inom regeringen. Frågor till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen.
Frågor till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen. Jag vill erinra om att såväl frågor som svar ska vara högst en minut. Detta är alltså en frågestund och icke en allmänpolitisk debatt.
Då är riksdagens ledamöter välkomna att ställa sina frågor.

Herr talman! Enligt min mening har betygen sina fördelar men också sina tydliga nackdelar. När små barn får betyg så tror jag att det mycket väl kan ha kraftiga negativa effekter för barnens lust att lära och för den känsla de har av att kunna trivas i skolan. Vi har i dag betyg i åttan och nian i grundskolan. Det är ett tillstånd som jag tycker är ett bra system. I åttan och nian har barnen vuxit till sig och det börjar också bli dags för urvalet till gymnasiet. Men jag vill absolut inte att vi ska ha betyg för de små barnen. Det tror jag skulle drabba skolan på ett negativt sätt.
Herr talman! Att få bara ett ja eller ett nej är inte lätt. Jag tolkar ministerns beslut som så att det går emot den egna socialdemokratiska kongressen, och jag kan förundras över den demokratiska processen i ert parti. I vårt parti brukar vi respektera de beslut som fattas på våra ting. Jag noterar med glädje att ministern inte tänker arbeta för ett avskaffande av betygen i grundskolan, men problemet med att kunna samarbeta med Vänsterpartiet i den här frågan kvarstår. På den borgerliga sidan är vi eniga - vi vill ha betygen kvar i grundskolan för vi tycker att de är ett verksamt redskap. Men vi vill ha fler betygssteg. Är detta någonting som också ministern kan tänka sig att arbeta för?
Herr talman! Jag uppskattar verkligen att Maria Larsson är så intresserad av den socialdemokratiska partikongressen. Det var många som var det, för det är klart att de beslut som fattades där är viktiga. Jag tror också att många människor förväntar sig att de besluten kommer att ligga till grund för politiken under lång tid framöver. Den socialdemokratiska partikongressen sade att betygen som urvalsinstrument spelar en allt mindre roll. Det är en viktig poäng, för framöver blir det allt vanligare att man kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet. Men betygen har ju också andra funktioner. Den socialdemokratiska partikongressen sade också att den viktigaste framtidsfrågan för skolan är att vi ser till att vi får fler lärare, fler specialpedagoger och fler välutbildade människor i skolan som kan hjälpa våra barn att växa med kunskap. Det behövs mer resurser till skolan. Maria Larsson tillhör ett parti som säger nej till specialdestinerade bidrag till skolan, som icke är berett att driva frågorna om mer riktade och öronmärkta resurser till skolan och som är berett att samarbeta med partier som tvärtom vill skära ned kommunernas verksamhet och det som är det allra viktigaste för människor - deras välfärd.
Herr talman! Vi kan läsa i Göteborgs-Posten att vi aldrig i mannaminne har haft så många inställda tåg och tågförseningar. Vi har fått frusna växlar när Banverket har blivit överraskat av vintern igen. Bara den här veckan har vi haft upp till 15-30 inställda tåg per dygn. Samtidigt ser vi att det råder brist på vagnar och lok och att regeringen har gjort SJ ekonomiskt svagt, med små möjligheter att klara erforderliga investeringar.
Herr talman! Vi har nyligen här i kammaren antagit en proposition. Den handlar om 138 miljarder kronor för järnvägsutbyggnaden. Vi har omstrukturerat och bolagiserat SJ. SJ sysslar nu med det som SJ ska - fast det kanske inte märks - och det är att köra tåg. Man har alltså sålt ut hotell och andra verksamheter och med de pengarna har man nu större möjligheter än tidigare. Jag vill erkänna att man någon gång under åren 1996-1997 skulle ha beställt tågmateriel. Det gjorde man aldrig. Man ägnade sig åt mycket annat när det gällde SJ. Därav har det blivit så att man inte har den materiel som man ska ha. Nu kommer man att få materiel - den är beställd och man kommer att få den under åren 2003-2004. Detta är en miss i SJ:s planering. I infrastrukturpropositionen finns också 4,5 miljarder kronor - det är nytt - som stöd till att också köpa materiel, vagnar och tåg.
Herr talman! Det är inga nya pengar för de närmaste åren. Det är endast oppositionspartierna som anslår nya pengar till järnvägen för de kommande åren. Trots allt står vi här år efter år med ständigt ökande problem inom järnvägs och trafikförsörjningen - överraskade av att det blir en vinter. Jag vill därför ställa en rak fråga: Kan verkligen näringsministern nu garantera att vi kommer till rätta med vagnsbrist och lokbrist och att vi får en fungerande järnvägsförsörjning där inte tusentals och åter tusentals människor blir stående på perrongerna ute i landet i väntan på tåg som inte kommer eller inte går?
Herr talman! När det gäller nya pengar så tilldelas för åren 2002, 2003 och 2004 ytterligare 6 miljarder kronor till just järnvägen för infrastruktur och för möjligheter att köpa materiel. Man ska inte kritisera andra som har annat ansvar när man inte vet hur man skulle ha klarat det själv, men jag måste ändå få säga detta: De största problemen - som folk är väldigt upprörda över - finns i Stockholms lokaltrafik. Den rår inte jag över, men det gör Moderaterna.
Herr talman! Jag vill fråga näringsministern om hans mycket egendomliga uttalanden som vi nu kan läsa om varje dag i stora artiklar, bl.a. i Aftonbladet. Det låter på ministern som om den skulle kunna stoppas med regleringar. Förstår inte näringsministern att företagen flyttar på grund av att företagsklimatet är för dåligt och att vi har för mycket regleringar och för höga skatter? Fel diagnos ger fel medicin. Är det inte längre Norge, utan Näringsdepartementet som är det sista Sovjetfästet? När kommer förslagen som verkligen kan hejda företagsflykten?
Herr talman! Jag vill först påstå att när vi talar om företagsflykt så är det betydligt överdrivet. Tittar vi på näringsklimatet i Sverige och har sådana indikatorer som hur många som investerar i Sverige så ser vi att vi har direktinvesteringar i Sverige i år på 130 miljarder. Det brukar ligga på ungefär 130-150 miljarder kronor som utländska företag som investerar i Sverige. Det är fler svenska företag som investerar utomlands än utländska företag som investerar i Sverige - det ska sägas. Men det är alltså en kraftig aktivitet. Jag tycker att Aftonbladets artikel, som det hänvisas till här, är bra. Där talar man om att 8 000 jobb har försvunnit. Sedan 1996 har det kommit till 300 000 nya jobb. Bara under de två år som det har försvunnit 8 000 jobb har det faktiskt tillkommit ungefär 150 000-200 000 jobb i Sverige. Det finns självfallet mycket som man kan göra åt företagsklimatet. Det handlar om allt från regleringar till annat, men det handlar framför allt om att vi har en god makroekonomi, låg ränta, låg inflation och en bra infrastruktur. Där tycker jag att den här regeringen har gjort mycket.
Herr talman! Jag tycker att det är förfärande att näringsministern negligerar problemet med företagsflykten. Så länge vi hade en internationell högkonjunktur tillkom det nya jobb, men sedan i våras tillkommer det inga nya jobb. Det beror bl.a. på att vi har haft en företagsflykt från Sverige. Att då börja prata om att det är genom regleringar som vi ska kunna stoppa företag är ju uppochnedvända världen. Det är verkligen fel diagnos och därmed fel medicin. Företagsklimatet måste bli bättre, och näringsministern har haft tre och ett halvt år på sig och inte gjort någonting. När kommer de förslag som förbättrar det svenska näringsklimatet?
Herr talman! Förra året tillkom det 82 000 nya jobb. Det var inte så dåligt. Jag vill inte påstå att jag har gjort allt, utan hela regeringen har väl bidragit. Många här har också deltagit i detta. Därför kan man inte säga som Leijonborg gör, att här har det inte hänt någonting. Förra året tillkom det alltså 82 000 nya jobb. Jag vill inte negligera det som händer i Sverige och i övriga Europa. Vi har en lågkonjunktur. Jag tycker att vi måste vara väldigt observanta, vi måste vara väldigt försiktiga och vi måste antagligen vidta en hel del åtgärder. Jag har aldrig påstått att man ska reglera. Jag har sagt att det inte råder neutralitet mellan t.ex. Tyskland och Sverige när det gäller att avveckla företag. Vi har också tillsatt en utredning för att se vad det är som skiljer. Det rimligt att vi har en harmonisering här. Det är vad jag har uttryckt. Sedan finns det rubriker i tidningarna som säger något annat, men om man läser hela artikeln framgår detta ganska klart.
Herr talman! Jag har en fråga till vice statsministern med anledning av ministern nyligen avlagda besök i Turkiet. Det skulle vara intressant att höra hur ministern bedömer Turkiets möjligheter till medlemskap i EU.
Herr talman! Turkiet är ju ett kandidatland till EU. Det är ett av de kandidatländer som kom till sist genom beslutet i Helsingfors för två år sedan. Turkiet är ett viktigt land för Europa och EU. Jag tycker att det är bra att de har kandidatlandstatus, men det är en lång väg att gå. Min resa handlade väldigt mycket om att ta temperaturen på förberedelsearbetet i Turkiet. Det finns mycket övrigt att önska där. Det gäller frågor om rättssäkerhet, rättssamhället över huvud taget, demokrati, mänskliga rättigheter och också hur man hanterar ekonomin. Det finns många som på ett positivt sätt försöker modernisera och europeisera Turkiet. Men det finns också många krafter som verkar däremot. För oss gäller det att stödja de demokratiska krafterna.
Herr talman! Det är klart att det är viktigt med de reformer som vi ser att Turkiets regering vill genomföra, men det är ju implementeringen och tillämpningen som är det viktiga. Hur ser det egentligen ut på MR-området?
Herr talman! I Turkiet är det ofta så att det ser ganska bra ut både i konstitution och i lagar. Vi kan ta tortyr som exempel. Det är förbjudet i Turkiet. Då borde allting vara bra, men samtidigt rapporterar organisationerna för mänskliga rättigheter - och jag träffade flera företrädare för dem - om nya tortyroffer. Det kommer alltså nya offer till dem just nu. Det är sådant som har hänt det senaste året. Detta är en alldeles förfärlig utveckling. Man behöver rehabilitera väldigt många medborgare från fängelser och polisstationer som har blivit utsatta för tortyr. Man har alltså lång väg att gå, men jag hoppas att möjligheten att bli EU-medlem ska göra att man ser att detta behöver förändras också i verkligheten och inte bara i lagarna.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till skolministern. Den handlar om behovet av fysisk aktivitet i skolan. Det är en stor folkhälsofråga, och jag hoppas att vi är överens om det. Skolan har ett utomordentligt ansvar och en stor betydelse här. I dag kan vi se en närmast epidemisk ökning av fetma, benskörhet, diabetes och stress både bland barn och vuxna. Forskningen är fullständigt överens om att här kan fysisk aktivitet, givetvis i kombination med riktig kost, förbättra läget. Är ministern beredd att, tillsammans med alla partier utgår jag ifrån, ställa upp för centrala beslut för en miniminivå för grundskolan på den här punkten?
Herr talman! Jag tror att jag och Åke Sandström har samma uppfattning när det gäller vikten av att röra på sig. Det är väldigt centralt inte minst för barnens utvecklingen. Där spelar skolan en stor roll, men det är också väldigt betydelsefullt vad barnen gör på fritiden. Vi vill i samverkan med vår idrottsrörelse stimulera alla barns motion och deltagande i idrott så att de rör på sig på många olika sätt. När det gäller skolan och timplaner finns det en diskussion om många ämnen som skulle behöva och vilja öka sitt antal timmar i skolan. Lösningen vid varje diskussion kan inte vara att man säger att just det ämnet får en ökning den här gången och nästa ämne nästa gång, utan vi måste också finna lösningar som gör att barn rör på sig mer också vid sidan av gymnastiktimmarna i skolan. Det blir särskilt viktigt för de barn som i dag kanske inte trivs med gymnastiken i skolan och som känner att det inte blir en hjälp till att röra sig även på fritiden. Jag vill gärna samverka här med svensk idrottsrörelse för att på bredden stimulera våra barn att röra på sig mer.
Herr talman! Vi kan vara överens om det resonemanget. Men det kan ju visa sig att vi inte klarar att bevara folkhälsan. Det är ju den mest grundläggande av alla funktioner. Om eleverna inte är friska och inte klarar sitt dagliga liv normalt, klarar de inte heller någon inlärning. Jag är vän av kommunal självstyrelse och har jobbat i kommunerna länge. Därför vet jag vad det innebär, men på den här punkten tror jag att vi kommer till ett läge där vi måste fatta ett centralt beslut. Det är en ödesfråga för nästa generation. Jag är övertygad om detta.
Herr talman! Jag delar inte Åke Sandströms uppfattning när det gäller värdet av att alltid reglera centralt. Däremot delar jag helt och hållet hans uppfattning om att vi måste få ett starkare arbete när det gäller att stimulera våra barn och ungdomar att röra på sig mer. Då är gymnastiken viktig. Skolans verksamhet i övrigt är också viktig. Där kan man också röra på sig i andra former. Men det är inte minst viktigt vad barnen gör på fritiden och hur vi tillsammans med t.ex. idrottsrörelsen kan stimulera detta. Jag ser fram emot att arbeta med de frågorna, men jag kan inte i dag säga till Åke Sandström att det är just genom en central reglering av timplanerna som vi hittar lösningarna.
Herr talman och f.d. försvarsminister! Jag tänkte bränna mitt krut på den nuvarande försvarsministern Björn von Sydow. Vi har besök i dag i huset från Kristinehamn. Jag är också fadderriksdagsman för artilleriregementet. Ibland när jag är där och ser den materiel som finns vid artilleriregementet får jag en känsla av en industri som inte satsar. Om man besöker en industri, som man ju också ofta gör i det här jobbet, kan man nästan se om de inte satsar på investeringar och om det ligger illa till. När man kommer till artilleriregementet i Kristinehamn och ser modellen på fordonen, antalet pjäser m.m. blir man lite bedrövad. Min fråga till försvarsministern är: Vad har Materielverket och Försvarsdepartementet för planer för artilleriet i Sverige, och då speciellt för Kristinehamn? Jag vill också sammankoppla detta med Älvdalens skjutfält som ligger under artilleriregementet i Kristinehamn. Det skulle vara trivsamt och intressant att få höra försvarsministern bedömning av framtiden för artilleriet och Älvdalens skjutfält i kombination.
Herr talman! Det som kanske är det mest framåtsyftande i dag är att det just har inletts försök med två Under ett par år ska vi göra en utvärdering av vilket av dessa system eller snarlika som ska vara tjänligt för anskaffning. Det finns också i Försvarsmaktens materielplan ett ledigt utrymme om några år för göra en anskaffning av artilleripjäser. I själva verket anser jag att artilleridelen inom försvarsmakten är ett exempel på hur vi går över till att arbeta med utvecklingen med demonstratorer för att i de begränsade volymer vi behöver kunna köpa sådant som ligger på den tekniska och operativa framkanten.
Herr talman! Jag är tacksam för det svaret. Vi kom aldrig över till Älvdalens skjutfält och kopplingen till A9. Det låter positivt. Det här ska övas. En viktig fråga är: Är framtiden för artilleriregementet och artilleriet, som försvarsministern tydligen anser är viktigt och positivt, kopplad till användandet av det enda militära etablissemang som finns kvar i Dalarna, nämligen Älvdalens skjutfält, som ett övningsområde för dessa nya pjäser?
Herr talman! Älvdalens skjutfält ska finnas kvar. Det har vissa egenskaper som gör att det inte finns någon motsvarighet till det. Det är mycket lämpat för just artillerianvändning. Det pågår också studier för att se om man kan använda det för vinterövningar och slutövningar för armén. Vi får se vad det kan peka på. Jag vill korrigera Runar Patriksson när det gäller Dalarna. Dalarna har ett av de mest omfattande och utvecklade hemvärnssystemen i vårt land. Det betyder att Dalarna på intet sätt är utan ett lokalt baserat försvar.
Herr talman! Jag har en fråga till utbildningsministern. De gamla löntagarfonderna användes ju för att bilda forskningsstiftelser, och Östersjöstiftelsen är en av dem. Den hade förra året över 3 miljarder i värde. Pengarna ska användas till Östersjöforskning och är knutna till att bidragsmottagaren ska finnas vid Södertörns högskola. Det visar sig nu att reglerna om personuppsättningen i stiftelsens respektive högskolans styrelse ställer till problem. Samma personer sitter på flera stolar. Samma personer som bestämmer vilka pengar som ska gå till forskningsprojekt har ett egenintresse av att just den högskolan får ansenliga anslag. Jag vill veta vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att undanröja risken för svågerpolitik och för att säkra Östersjöforskningens kvalitet framöver.
Herr talman! Det är ett av de bestående inslag som finns kvar från den tiden de borgerliga var ansvariga för forskningspolitiken. Man bildade forskningsstiftelser. Jag är en varm vän av forskningens frihet. Det är inte Moderata samlingspartiet. Stiftelserna bildades på sådant sätt att det var en liten krets som återvalde sig själva och varandra i all evinnerlig tid. Forskarna hade inte mycket inflytande över de stiftelserna. Vi har ju reformerat det så långt det går, med tanke på att det är stiftelser. Det är svårt, men vi har gjort det så gott det går för att återinföra ett demokratiskt inflytande. När det gäller just Östersjöstiftelsen är den i sina stadgar en stiftelse som är till för att stötta en universitetsstruktur i södra delen av Stockholm. Det är det vi har byggt upp i form av Södertörns högskola. Det är en väldigt viktig högskola för Stockholms utveckling, i en del av Stockholm utan akademisk tradition. Stiftelsen är ju att se som deras fasta forskningsresurs för att kunna utveckla högskolan. Man har stadgar att följa naturligtvis. Man ska strikt följa vetenskaplig kvalitet. Men det är ju en stiftelse som är till just för att stötta universitetsstrukturen i södra
Herr talman! Omsorgen om Södertörns högskola kan vi vara helt överens om, men forskningens kvalitet är ju i det avseendet väldigt betydande. När Kungliga vetenskapsakademin gått igenom hur reglerna ser ut och hur det har blivit med fördelningen av pengar har man kraftig kritik. Det är den sittande regeringen som måste ta ansvar för det. Tack var stiftelsen får just Södertörns högskola betydligt mer pengar än vad de nya universiteten i Karlstad och Växjö får och än vad Malmö högskola får. Då är det väl väldigt viktigt att vi kan vara tydliga när det gäller att fördela pengarna på ett korrekt sätt och i enlighet med den tradition som finns inom svensk forskning. Rapporten visar att det inte är så när det gäller just den här stiftelsen. Vill ni eller vill ni inte ändra på reglerna?
Herr talman! Jag noterar med stort intresse att Beatrice Ask inte säger emot mig när det gäller min analys av forskningens frihet och vilken regering som har stått upp för den. Det gäller även Södertörns högskola. Denna regering har lagt mycket engagemang på att bygga upp en stark högskola i södra delen av Stockholm som både strävar efter akademisk excellens och har socialt engagemang i området. Man vill få fler från nya grupper att söka sig till högre utbildning. Det gäller inte minst ungdomar med invandrarbakgrund. Självklart ska all högskoleverksamhet och forskning utvärderas. Utvärderingarna ska tas på största allvar. Denna regering har stärkt kvalitetsutvärderingarna av vår högskola betydligt. Vi kommer naturligtvis att titta mycket noga på denna utvärdering för att se vilka slutsatser vi kan dra av detta. Att resurserna ska gå till Södertörns högskola menar jag att vi har stöd för både i stadgar och i vår ambition att bygga en verkligt stark högskola i södra delen av Stockholm.
Herr talman! Jag har en fråga till Ulrica Messing angående matpriserna i Sverige. Matpriserna är betydligt högre i Sverige än i övriga Europa. Om man gör en jämförelse med Tyskland har vi ungefär 20 % högre matpriser. Man frågar sig varför. Det verkar som om konkurrensen inte fungerar riktigt i Sverige. Vi har en struktur på handel med större kedjor, dvs. få stora grossister som dominerar olika livsmedelskedjor. Vi vet inte om det finns kartellbildning, men det är svårt att förklara de höga priserna. Min fråga är om regeringen har funderat på varför priserna är så mycket högre än i omgivande länder, och vad man kan tänkas göra åt det.
Herr talman! Det är en mycket intressant fråga som Hillevi Larsson ställer. Så sent som i december fick vi för första gången den stora prisjämförelse som konkurrensverket har gjort. Man har dels jämfört matpriserna i Sverige med dem i andra EU-länder dels jämfört matpriser i olika delar i vårt land. Det finns stora skillnader. De kan förklaras av olika anledningar, men den främsta förklaringen är skillnader i konkurrenstrycket i Sverige jämfört med andra länder. Vi har några få stora aktörer på livsmedelsområdet, på samma sätt som vi har några få stora aktörer när det gäller byggmaterial. Det är ingen tillfällighet att vi på just de områden där vi på den svenska marknaden har stora aktörer och får liten konkurrens kan se stora prisskillnader mellan Sverige och andra medlemsländer. Vad kan vi göra åt det? Vi behöver naturligtvis flera aktörer på den svenska marknaden. Vi behöver fler prisjämförelser och fler kräsna och kritiska konsumenter - PRO har t.ex. varit ute och jämfört matkassar - för att öka trycket i frågorna och ställa krav på de leverantörer som finns i vårt län att pressa priserna.
Herr talman! Tack för svaret. Det låter bra att regeringen arbetar med detta. Jag hoppas också på konkret handling. Det har gått så långt att det behövs. Ett konkret exempel på hur illa ställt det är har vi i min hemstad Malmö. Där kan man i mindre kvartersbutiker köpa läsk för halva priset, jämfört med i de större. Människor åker med småbilar till Tyskland och köper läskedrycksflaskor. Trots reskostnaderna blir de mycket billigare än den svenska läsken - som också är tillverkad i Sverige - i de större kvartersbutikerna. Man undrar var vinsten blir av. I vilket led försvinner pengarna som konsumenterna i stället borde kunna spara in på lägre priser? Jag hoppas för de svenska konsumenternas skull att vi gör något åt detta. Kan Tyskland så borde vi kunna.
Herr talman! Jag delar Hillevi Larssons uppfattning. Jag tror att vi göra mycket i Sverige för att öka trycket på leverantörerna och inte minst för att följa de processer som Konkurrensverket driver med anledning av olika misstankar om prissamarbete. Den proposition som regeringen lämnade till riksdagen i höstas stärker Konkurrensverkets möjligheter att driva processer där man misstänker att företag och verksamheter har en olaglig marknadsuppdelning eller ett olagligt prissamarbete. Det är viktigt med ett starkt konkurrensverk, men det är inte tillräckligt. Jag tror att det är lika viktigt att Sverige också har en kritisk och medvetet ifrågasättande inställning till Vi har övergått från att försöka avreglera jordbruks och livsmedelsfrågorna till att i och med EU medlemskapet få reglera dem än mer. Jag tror att de flesta av oss är överens i vår kritik mot de konsekvenserna av medlemskapet. Vi vill både vara en stark röst för en reformerad jordbrukspolitik inom EU och som kritiska konsumenter här hemma sätta press på leverantörerna.
Herr talman! Jag har en fråga till näringsministern. I mars 2000 lade ministern på riksdagens bord en IT-proposition som handlade om utbyggnaden av bredband. Ministern trodde då att alla svenska hushåll inom ett par år i sina hem eller i sin närhet skulle ha tillgång till denna infrastruktur. Nu har det gått två år, och det ser inte riktigt bra ut. I och för sig har marknaden gått tillbaka, och man har inte samma utbyggnadstakt som tidigare, men dessutom kan inte heller Svenska Kraftnät, som skulle garantera ett stomnät till alla Sveriges kommuner, uppfylla sina utfästelser. Man säger i dag att 70 kommuner inte kommer att få en sådan här utbyggnad om det inte sätts in åtgärder som gör detta möjligt. Det handlar här naturligtvis om kommuner på landsbygd och i glesbygd, i de icke attraktiva marknadsområdena. Svenska Kraftnät ska kunna utföra sitt uppdrag.
Herr talman! Jag vill först göra samma konstaterande, nämligen att den proposition som vi lade fram handlade dels om att marknaden skulle driva fram en utbyggnad, dels om att vi skulle ge stöd till detta. Svenska Kraftnät har nu, som här mycket riktigt har sagts, anmält att man inte klarar kraven i 70 kommuner. Jag accepterar inte det. Jag har därför nu tillsatt Peter Roslund, kommunalråd i Piteå, för att snabbutreda detta och återkomma till mig med förslag om hur vi ska gå till väga för att alla kommuner ska få del av denna utbyggnad.
Herr talman! Snabbutredning eller ej är det naturligtvis medel som saknas i detta sammanhang. Det saknas också medel för många små kommuner som ska bygga ut det kommunala nätet. Visserligen har regelsystemet nu ändrats så att de inte behöver skjuta till lika mycket, men den del som de i dag inte behöver stå för ska någon annan skjuta till. När man pratar med kommunföreträdarna säger de att denna "någon annan" inte finns. Det finns ingen som skjuter till dessa medel. Detta är ett svårt problem för dessa kommuner. Detta drabbar naturligtvis de invånare som i dag får använda den infrastruktur som finns och som innebär dyrare och långsammare lösningar. Det ställer till problem för företagare, för distansstuderande och för alla andra som vill utnyttja Internettjänster och andra IT-tjänster. Det är en rättvisefråga att vi kommer till rätta med detta, ministern.
Herr talman! Det är faktiskt så att regelverket inte har kommit till förrän nu. Därför vet vi ännu inte hur kommunerna kommer att använda sig av det. Vi har i propositionen anvisat 8 miljarder. Det bedöms att Svenska Kraftnäts utbyggnad skulle kosta 2 1⁄2 miljard. Resten ska gå till stöd till kommuner, transportnät osv. Jag tycker att det är rimligt att kommunerna betalar en andel på samma sätt som de får göra vid utbyggnad av vägar och när de svarar för vatten och avlopp. Mycket av den infrastruktur som man behöver för att dra fram kablar finns i kommunerna.
Herr talman! För kontrollen och efterlevnaden av den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter är domstolen i Strasbourg av stor betydelse. En rapport inom Europarådet visar att Turkiet har underlåtit att rätta sig efter närmare 200 domar från denna domstol.
Det är för tidigt att nu ta upp detta. Jag vill också erinra om att Vänsterpartiet och Miljöpartiet var rörande överens om den här propositionen.
Turkiet är ju nu i varje fall från sin egen utgångspunkt en het kandidat till EU medlemskap, för vilket man ska uppfylla Köpenhamnskriterierna, som bygger på Europakonventionen. Min fråga till vice statsministern är om regeringen är beredd att genom ministerkommittén i Europarådet öka trycket på Turkiet så att man kommer att rätta sig efter de domar avseende mänskliga rättigheter som domstolen i Strasbourg har avkunnat.
Herr talman! Jag minns från min tid som utrikesminister att Turkiet då och då var uppe till diskussion i ministerkommittén inom Europarådet, precis som naturligtvis i den parlamentariska församlingen, där detta var en mycket vanlig fråga. Jag kan mycket väl tänka mig att så kan komma att ske igen eftersom Turkiet inte har ett rent bord i det här avseendet. Man har i alltför många fall inte rättat sig efter domar som har gått Turkiet emot. Jag tror att Europarådet kan göra mycket för att få Turkiet att arbeta i rätta banor. Det kan också EU göra. EU-medlemskapet är så pass intressant för Turkiet att många arbetar aktivt med frågor om mänskliga rättigheter och om rättssamhället just som förberedelse för ett sådant medlemskap. Det är väldigt många i Turkiet som behöver stöd och hjälp från oss, men det måste också komma inifrån, så att man känner att det här är någonting även för den turkiska befolkningen.
Herr talman! Jag har en fråga till skolministern. Med saknad kan vi konstatera att Astrid Lindgren har gått ur tiden. Vi är tacksamma för alla de exempel som hon gav vårt samhälle och oss på hur viktigt det är med nära relationer mellan barn och vuxna. Hon gav många sådana exempel som många barn bär med sig. Men barnen möts i sin vardag i dag av stora barngrupper i förskolan, och maxtaxan har delvis förvärrat problemet. Vi hoppas att detta ska åtgärdas. I skolan har varje lärare ansvar för många barn, och lärarna upplever många gånger att de inte kan uppehålla de relationer till barnen som de skulle önska. Jag skulle vilja höra vad ministern tänker göra för att åtgärda problematiken att barn i dag inte får uppleva sådana nära relationer till de vuxna som har omsorg om dem och för att åstadkomma en förändring av gruppernas storlek.
Herr talman! Jag ser de frågor som gäller förskolan som tillhörande de kanske allra viktigaste som vi har för framtiden. Förskolan har en väldigt stark ställning bland oss småbarnsföräldrar. Häromveckan kom en attitydundersökning som visar att ingen annan del av vår gemensamma sektor får så goda vitsord som förskolan. Vi ska naturligtvis inte dölja att det också finns föräldrar som ibland är frustrerade över felaktigheter och inte tillräckligt bra kvalitet, men förskolan har en mycket stark ställning bland föräldrarna. Orsaken till det är att förskolan är så duktig på att stimulera våra barns utveckling. Det är inte bara fråga om barnomsorg. Den är viktig, men det är också fråga om stimulanser. Jag tror att språkutveckling kanske är det viktigaste av allt. Det gäller att stimulera barnens användning av ord, både vad avser att tala och vad avser att lyssna på t.ex. goda sagoberättare. Där kan naturligtvis Astrid Lindgrens texter spela en väldigt stor roll. Förskolan tar nästa år ett nytt stort steg. Vi inför en allmän förskola för alla våra fyra och femåringar. Det spelar en väldigt stor roll för barns utveckling och för jämlikheten i vårt land. I den reformen, som är fullt finansierad, finns också en kvalitetssatsning på förskolan för att öka kvaliteten ytterligare.
Herr talman! Jag delar ministerns uppfattning att vi har en väldigt god kvalitet på många håll i vår förskola, men min fråga gällde det faktum att många som arbetar i förskola och skola har för många barn som man ska ha relationer till och som man måste ta ett ansvar för. För egen del skulle jag önska att vi kom i ett läge där ingen vuxen behövde ha huvudansvaret för mer än 15 barn. Då tror jag att man skulle kunna utveckla en sådan relation att både barnen och den som arbetar - läraren eller förskolläraren - upplevde en arbetstillfredsställelse. För hur många barn anser ministern att varje anställd i personalen ska kunna ha huvudansvaret för att det ska bli en god vuxenrelation i skola och förskola?
Herr talman! Kvaliteten i förskolan är en väldigt central fråga. Jag ser gärna att vi under de kommande åren får en renässans för arbete kring kvalitet i förskolan eftersom vi nu har detta som ett stort och viktigt reformområde. Maxtaxan har nu genomförts i nästan alla kommuner. Det är nästan bara en borgerlig majoritet i Karlstad som har sagt nej. Maxtaxan är en väldigt viktig del som gör att alla får råd att faktiskt ha sina barn i förskolan - allmän förskola nästa år. Det är fullt finansierade reformer. Med detta följer också en kvalitetssatsning. Jag skulle gärna se att kommunerna också engagerade sig väldigt mycket under de kommande åren för att ännu mer stärka kvaliteten. Under 1990-talet skedde en del besparingar. Det är ett tufft arbete för våra förskollärare och våra barnskötare, men de gör ett fantastiskt fint arbete. Föräldrarna ger ett mycket gott betyg till vår förskola. 15 barn per anställd i personalen i förskolan är väldigt mycket barn. Så långt har man inte kommit i våra kommuner, utan genomsnittet ligger mycket lägre än så. Jag menar att det finns utrymme för ytterligare kvalitetssatsningar. Förskolan är en del av det livslånga lärandet, och stimulansen till våra barn är en väldigt viktig framtidsfråga.
Herr talman! Jag har en fråga till näringsminister Björn Rosengren. Det handlar om landskapet Dalarna. Jag har en liten svaghet. Jag har lätt för att tycka synd om näringsministern som här i kammaren i flera timmar fått krav, krav, krav men tänker i alla fall dundra på, för det handlar om ett löfte. Löften tycker jag är heliga. När I 13 lades ned lovades Dalarna 135 nya jobb genom statliga verk. Det har vi inte fått. Nu finns det en chans för näringsministern att lite grann bättra på här. Det gäller riksväg 50 och en förbättring av sträckan Ornäs-Tallen i Falun. Vägverket ämnar förbättra den sträckan år 2004. Kan näringsministern hålla löftet om en tidigareläggning av förbättringen av den här olycksdrabbade sträckan, så att det kan bli en förbättring redan nu - särskilt som vi inte fick de där 135 jobben?

Herr talman! Jag tackar för alla samtal och påtryckningar och ska försöka följa detta och se hur det går med det. Det är riktigt att en del saker har hänt. Det gäller då t.ex. Skidförbundet och Apoteket, men det är sådant som kommunen själv har jobbat med och fått fram. Man behöver inte säga: Nu har ni varit så duktiga och fixat en massa bra saker själva, så vi behöver inte hålla våra löften. Jag tycker att det är viktigt att regeringen också håller löften.
Herr talman! De som giva löften och hålla dem, de ska också äras. Så är det faktiskt i det här fallet. Det är regeringen som ska äras. Vi ordnade detta med Skidförbundet och betalade 8 miljoner kronor från statskassan till detta. Därtill hade jag själv diskussioner med Apoteksbolaget, men Apoteksbolaget fattade beslutet självt.
Herr talman! Jag har en fråga till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén. I dagens Sverige finns det ett problem som rör alltfler familjer. Detta problem gäller när barn ärver pengar efter exempelvis en morfar och detta kapital förvaltas av en överförmyndare tills barnet blir myndigt. Om familjen t.ex. vid en skilsmässa får problem med ekonomin och mamman, som har barnet boende hos sig, då söker bostadsbidrag kommer dessa låsta arvspengar att räknas in som inkomst av kapital. Det kan innebära att mamman nekas bostadsbidrag. Dessa låsta arvspengar ska enligt socialministern inte medräknas vid behovsbedömning vad gäller socialbidrag. Däremot medräknas de vid behovsprövning vad gäller bostadsbidrag. Tycker vice statsministern att detta är rimligt?
Herr talman! Det är nästan lite svårt att följa med i beräkningarna, i hur underlagen är för de olika bidragen här. Jag tror att frågan kräver en ganska god sakkunskap och kompetens. Frågan är så pass detaljerad att den nog bör ställas direkt till antingen bostadsministern eller socialministern. Att barnens förmögenhet också räknas in i familjeekonomin är något som normalt gäller, men då och då har avsteg gjorts. Jag kan inte bedöma om det behöver göras också när det gäller det som frågeställaren tar upp.
Herr talman! Jag är medveten om att frågan kanske skulle ha ställts till socialministern, men just nu sitter ett antal berörda personer i Göteborg och följer detta i TV. Jag har lovat att ta upp frågan, som har en hög angelägenhetsgrad. Jag har ställt samma fråga i ungefär ett års tid i ett antal interpellationer och skriftliga frågor. Det svar jag fått är ungefär att barnen aldrig är försörjningsskyldiga gentemot sina föräldrar. Detta är helt riktigt; det är de inte. Men när barn får ett arv belastar dessa pengar, trots att de låses, familjens ekonomi vid beräkning av bostadsbidrag - inte socialbidrag. Jag förstår att det inte är lätt att svara på frågan, men jag skulle önska att vice statsministern kunde ta med sig denna fråga till ansvarig minister och se till att det blir ordning på detta.
Herr talman! Det skulle förvåna mig mycket om man inte har utrett den här frågan. Jag har tidigare hört talas om detta. Grunden är, som sagt, att ett arv inte ska belasta familjens ekonomi. Däremot räknas arvet in i familjens totala ekonomi, och då kan det få sådana här konsekvenser. Om frågesvaren tidigare inte varit tillfyllest lovar jag att titta närmare på frågan och att försöka återkomma med ett detaljerat svar.

Herr talman! Jag vill naturligtvis att högskolorna ska betala så låga hyror som möjligt. Det är viktigt att högskolorna har möjlighet att välja olika hyresvärdar; detta för att på så sätt söka den mest effektiva lösningen för varje högskola. Flera högskolor har valt andra hyresvärdar och på så sätt pressat hyreskostnaderna. Bolaget Akademiska Hus sorterar under Finansdepartementet. Om Per Bill vill fördjupa sig i den frågan bör han vända sig till finansministern. I mitt intresse ingår naturligtvis att göra det så bra som möjligt för våra högskolor. Då är just konkurrensen ett väldigt viktigt verktyg.

Herr talman! Konkurrensen är viktig, det är mitt angelägnaste budskap. Man bör kunna välja mellan olika hyresvärdar, precis som andra aktörer kan göra t.ex. om de vill expandera. Det är klart att man ska betala hyra. Jag har förståelse för att högskolorna helst skulle vilja slippa det. De skulle kunna använda pengarna till annat. Men generellt i hela den offentliga sektorn bör det vara en klok hushållning med lokaler. Vi har sett en väldig expansion på högskoleområdet under de senaste åren, väl finansierad av staten. Ingen regering har satsat så mycket på högre utbildning och forskning som denna regering. Det skiljer sig dramatiskt från tidigare regeringsperioder. Expansionen har inneburit mycket nybyggen. I nästan varje stad har vi kunnat se hur högskolan har dominerat nybyggnationen. Det är klart att man ska betala hyror för dessa lokaler. Jag vill gärna att högskolorna mer aktivt försöker att hitta vägar för hur konkurrensen ska ökas och hitta andra hyresvärdar. Där har de mitt fulla stöd.

Herr talman! Arbetsmarknadspolitikens roll är att tillföra ny kompetens, att underlätta för människor att byta yrke så att de kommer in på andra jobb eller att stärka människor i det arbete som de har. Adelsmärket i svensk arbetsmarknadspolitik är att den har en sådan flexibilitet och snabbhet att den hela tiden kan möta de stora förändringar som sker. När det gäller den reguljära utbildningen är dess roll att mer planmässigt erbjuda en grundutbildning eller en specialistutbildning, och där går det en gräns. Men man försöker alltmer att föra över människor som behöver en kompetens till det reguljära utbildningssystemet. Kunskapslyftet är ett exempel på detta. Man kan i dag bedriva universitetsstudier till en viss nivå med hjälp av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Var gränsen ska gå för hur mycket man ska kunna läsa kan alltid diskuteras.

Herr talman! Dessa möjligheter finns redan. Är man arbetslös eller riskerar att bli arbetslös och inte har gymnasiekompetens kan man välja Kunskapslyftet. Som kammaren vet har volymerna varit oerhört stora. De har legat på upp till 100 000 studerande per år. Det är många svenskar, gamla och unga, som har tagit del av Kunskapslyftet. I Kunskapslyftet har man ett studiestöd som i princip kan sägas vara en studielön - det är alltså bra villkor. Därmed finns det system som matchar varandra. Arbetsmarknadspolitiken är mer riktad och handlar om kortare kompetenslyft och en snabb anpassning till de förändringar som sker. Har man inte gymnasiekompetens är Kunskapslyftet ett utomordentligt medel. Men generellt sett delar jag uppfattningen att det är viktigt att använda det reguljära skolsystemet - framför allt gymnasium och universitet - och de resurser som finns där för att förstärka individens, människans, roll på arbetsmarknaden.

Herr talman! Min fråga gäller vice statsministern. När Sverige eller andra medlemsstater i EU inför nya lagar eller förordningar måste dessa enligt EU direktiv först anmälas till EU. Meningen är att de andra EU-länderna ska granska de nya reglerna och bedöma om de kan medföra handelshinder. Även Sverige har denna notifieringsskyldighet. Den återfinns i en förordning för Regeringskansliet. Men Sverige har inte EU-notifierat miljöbalken. Samtidigt jagar man folk som har gjort sig skyldiga till olika förseelser - en del bagatellartade och många som begås omedvetet - enligt miljöbalken. Min fråga är: Hur kommer det sig att miljöbalken inte har blivit EU-notifierad?
Herr talman! Enligt reglerna ska allmänpolitiska frågor ställas till vice statsministern, men den här frågan var så detaljerad att jag inte kan ge något svar. Den måste ställas till en miljöminister som direkt har hand om det området.

Herr talman! Jag har en fråga till näringsministern. Jag tror inte att han har något emot att figurera i TV med tanke på personvalskampanjen när det gäller riksdagskandidaturen. De pengar som har anslagits till vägarna kommer verkligen att behövas. Samtidigt kan planeringen av en ny väg komma i konflikt med andra intressen. Det kan gälla privatpersoner eller att en väg planeras att gå igenom känsliga kulturområden eller naturområden. Min fråga till näringsministern är: Vilka principiella hänsyn är det rimligt att ta och vilka extrakostnader är rimliga för att skona kultur och natur, även om den nya vägen är mycket välbehövlig?
Herr talman! Jag visste inte att frågestunden var TV-sänd, men jag får tacka så mycket för det. Då kanske jag har chans att bli vald i Norrbotten. Man måste ta stora hänsyn. Vi har ju miljöbalken. När man ska bygga en väg som är så bred som 18 meter och 1 mil lång eller längre, då ska det automatiskt prövas enligt miljöbalken. Det finns också väldigt känsliga områden som måste prövas. Vi måste ta stora miljöhänsyn när vi gör stora ingrepp i vår infrastruktur, även om infrastrukturen från rationell synpunkt och samhällsekonomisk synpunkt är riktig. Det får vi betala för, och det gör vi. Om man jämför hur man byggde vägar förr och i dag har det skett en stor förändring. I dag är vägarna vackrare, och de dras vid sidan av känsliga områden på ett helt annat sätt än vad man gjorde tidigare. Det kostar pengar, och det måste det få göra.
Herr talman! Vi har ett tydligt exempel på en sådan konflikt, och det är Tanum och hällristningarna där. Det är inte bara hällristningarna enskilt som är klassade som världsarv, utan det är hela området. Nu finns det en möjlighet att dra E 6 utanför, men det kostar ett antal miljoner ytterligare. Riksantikvarieämbetet har för övrigt avvisat Vägverkets förslag till vägsträckning i området. Anser inte näringsministern att det kan vara värt ett antal miljoner att skydda det som har funnits där under 8 000 år och som är ett minne av en svunnen kultur? Jag ställde samma fråga till kulturministern för ett år sedan. Hon svarade att Sverige har åtagit sig att för all framtid bevara de värden som motiverar de svenska områdenas världsarvsstatus och att regeringen inte har för avsikt att frångå detta åtgande. Är det också näringsministerns åsikt att världsarvet i Tanum ska bevaras i dess helhet?
Herr talman! Ja, det är det. Men samtidigt vill jag säga att många gånger kan man uppnå både-och, både ta hänsyn till omistliga kulturvärden och samtidigt dra vägar och järnvägar. Det är fråga om en balans. Jag bedömer att förslaget från Vägverket inte gör intrång på det sätt som uttrycks här när det gäller detta kulturvärde. Men det får vi fortsätta att pröva och föra en diskussion om.
Därmed är frågestunden slut. Jag tackar företrädarna för regeringen för att de har kommit hit och svarat på kammarledamöternas frågor.

Herr talman! Inger Strömbom har frågat mig vad jag avser att göra för att stimulera ett ökat nyföretagande. Den statistik Inger Strömbom refererar till presenteras av nyföretagarbarometern Jobs and Society. Jag vill understryka att den avser antalet nyregistrerade företag, vilket inte är liktydigt med genuint nystartade företag. Ansvarig myndighet för Sveriges officiella nyföretagarstatistik är ITPS, som med hjälp av SCB årligen presenterar statistiken avseende det faktiska nyföretagandet i Sverige. Vi bör alltså vara försiktiga med att tala om ett katastrofläge innan den officiella statistiken för 2001 har publicerats. Det innebär emellertid inte att vi kan luta oss tillbaka och vara nöjda. Vi känner av en konjunkturavmattning och det innebär naturligtvis risk för ett minskat företagande. Det understryker behovet av fler entreprenörer som kan omvandla goda idéer till nya och växande företag. Detta är en prioriterad fråga för regeringen och Näringsdepartementet. Regeringens arbete för att främja företagsamhet är i första hand inriktat på att skapa goda ramvillkor för företagandet. Regler ska vara så enkla och ändamålsenliga som möjligt, därför är Simplex arbete prioriterat. Det är också nödvändigt att en effektiv konkurrens råder på olika marknader, så att små företag kan utmana större företag och effekterna kommer konsumenterna till godo. Arbete pågår inom flera politikområden för att uppmuntra till företagande och underlätta för företagen. Förslag och beslut har redovisats i bl.a. budgetpropositionen för 2002 och propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet, proposition 2001/02:4. Ett exempel är förslaget till ett flerårigt nationellt entreprenörskapsprogram. Syftet är att skapa ett mer entreprenöriellt klimat, att främja och uppmuntra entreprenörskap, bidra till positiva attityder till entreprenörskap och företagande, samt öka nyföretagandet. Förslag har även lämnats om införande av ett system för mikrolån via ALMI Företagspartner AB, och ökade insatser har annonserats för att främja kvinnors och invandrares företagande samt kooperativt företagande. Genom arbetsmarknadspolitiken satsar regeringen ungefär en miljard kronor per år på stöd till start av näringsverksamhet. År 2000 Näringsdepartementet kartlägger också omfattningen, utvecklingen och varaktigheten av nya former för företagande i gränssnittet mellan egenföretagande och anställning i syfte att beskriva och finna vägar att undanröja de hinder som eventuellt kan finnas för individer som vill gå mellan att vara anställd och att vara företagare. En av de viktigaste frågorna som går att påverka från politiskt håll när det gäller ett lands förmåga att vara attraktivt för företagande är att förutsättningarna för produktionen med hög kunskapsnivå är god. Enligt en benchmarking-rapport från OECD uppvisar Sverige många tecken på att vara kanske världens främsta kunskapsbaserade ekonomi. Sverige är t.ex. det land som, enligt rapporten, satsar mest på forskning, högre utbildning och investeringar i datorprogram mätt i andel av bruttonationalprodukten. T.ex. har Sverige den högsta andelen innovationer samt placerar sig som tvåa när det gäller antalet patentansökningar till EU. En annan positiv trend vi upplever i Sverige är att eget företagande står högt i kurs bland unga svenskar. 16 och 25 år hellre startar eget än blir anställd. Det är den högsta siffran bland tio jämförbara EU-länder. Detta tillsammans med de insatser jag beskrivit ger en positiv bild av företagandet i Sverige. Jag kommer dock att noga följa utvecklingen av såväl det genuina nyföretagande som företagandet i allmänhet.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Samtidigt som jag fick det här interpellationssvaret fick jag ett svar på en fråga som jag hade lämnat in till ministern om såddfinansiering. Det intressanta tycker jag är att båda svaren slutar på precis samma sätt: Ministern kommer att följa utvecklingen. Så brukar svaren från Näringsdepartementet låta när man pekar på någon av de många svaga punkterna i den förda politiken. Ett annat välkänt svar från regeringen är att man tillsätter en utredning. Särskilt nu när vi går mot val sopas den ena svåra frågan efter den andra under mattan för att frågan helst ska vila lugnt över valet. Jag påstår att regeringen nu ägnar sig mer åt förvaltning av det gamla än åt nödvändig utveckling. Men, herr talman, frågan om nyföretagandet och dess minskning är så viktig att den kan vi inte sopa under mattan. Den utredning som departementet presenterade i går är väl bra till sitt innehåll. Men den är samtidigt ett erkännande av att allt faktiskt inte är så bra som regeringen alltid låter påskina, för det är ingen nyhet att företagar och företagsklimatet måste bli bättre i Sverige. År efter år har vi i politiken och från näringslivet ropat efter regelförenklingar, sänkningar av skatter och arbetsgivaravgifter och andra avgifter, rättvis konkurrens och inte minst en attitydförändring, så att fler vågar satsa på att starta företag. Nyföretagandet minskar kraftigt, det tror jag att vi kan vara överens om. Min interpellation utgår från De mäter bredare än vad regeringens officiella statistik gör. Men om nu det totala antalet nyregistrerade företag minskar så kan vi nog vara övertygade om att också antalet s.k. genuint nystartade företag minskar. Förra torsdagen avfärdades här i kammaren Jobs and Societys siffror av ministern. Så sent som i september förra året visade ändå Björn Rosengren i ett frågesvar att han tror på Jobs and Societys statistik. Då skrev ministern att den statistik som presenteras av nyföretagarbarometern Jobs and Society är oroväckande och bör tas på allvar. Vad ska man dra för lärdom av detta? Ibland duger statistiken, ibland inte. Jag menar att sådant inte ger trovärdighet till ministerns uttalanden. Kristdemokraterna har en lång rad konkreta förslag som skulle skapa bättre förutsättningar för nyföretagande och tillväxt för de små företagen. Jag hoppas kanske kunna komma tillbaka till dem i mitt nästa inlägg. Jag menar att regeringens förslagslåda när det gäller möjligheten att skapa bättre villkor för nyföretagande är ganska tom. Så jag frågar: Vad gör regeringen mer än "följer utvecklingen", som det står i svaret från departementet? Och vad gör regeringen mer än utreder? När kommer konkreta förslag som öppnar för att fler människor vågar starta företag?

Herr talman! Jag tackar ministern för detta. Det här handlar om nyföretagande. Det handlar om hur fler människor ska våga starta företag med tanke på hur det ser ut i dag när det gäller regler, när det gäller avgifter, när det gäller krånglighet och när det gäller attityder, som ministern själv sade. Sedan hänvisar ministern till seminarier tillsammans med väldigt tunga företrädare för näringslivet och de stora företagen. Men det här handlar ju om de små, de som ska starta försiktigt, från början. De kanske ska starta som soloföretagare. Hur ska de våga? Det är ju ofta så företag börjar. Det är det jag tycker att den här diskussionen ska handla om. Ministern nämnde, tyckte jag, 3:12-reglerna. Det sitter en utredning - jättebra. Men vad jag förstår har utredningen av fåmansbolagsreglerna blivit ordentligt försenad. Regelverket och dess krånglighet identifierades faktiskt som ett oerhört stort problem, och en nackdel för de mindre företagen, redan 1997. Med den takt som utredningen har i dag, och det arbete som följer efter, får vi kanske inte se någon förändring på det här området förrän - kanske - 2004-2005. Jag undrar: Ska det ta sju åtta år att lösa ett problem som så tydligt är till skada för så många företag, för näringsliv och tillväxt? Så har vi regelförenklingarna, som ministern nämner, Simplexarbetet. Jag vill mena att tanken med Simplexarbetet är jättebra. Det stöder jag till hundra procent. Men jag menar också att arbetet ju faktiskt går med en snigels hastighet. Under tiden kämpar företagen med krångligheter, med blanketter och med den enorma regelbördan. Och det kommer att vara fler regler under tiden. Många talar om regelinflation. Man kan undra varför. Jag har hört att många på sistone, när man talar om regelförenklingarna, säger att den politiska styrningen av regelförenklingsarbetet är alldeles för svag. Är det så att tjänstemännen har blivit trötta på tomma löften och inte längre lyssnar när ministrarna talar om det här arbetet? Det händer ju inte så mycket konkret på det här området. Ända sedan 1993, om vi nu går tillbaka till nyföretagandet och antalet företagare, har faktiskt antalet företagare minskat stadigt enligt en rapport från Svenskt Näringsliv och även en stor internationell rapport. Vi placerade oss på plats 16 av 21 undersökta länder. Sverige hamnade alltså nästan i bottenskiktet. Våra nordiska grannländer ligger klart bättre till liksom de flesta EU-länder. Den rapport som jag har hämtat detta från är Global Entrepreneurship Monitor, en mycket känd undersökning. Och vad ser vi i dag? Jo, stora företag varslar och nyföretagandet minskar. Jag hoppas ministern märker att jag inte tar i med överord. Jag påstår att nyföretagandet minskar, för det gör det. Oroas inte näringsministern över att nyföretagandet minskar? Varför sker ingenting konkret?
Herr talman! Sedan 1996 har det skapats 300 000 nya jobb. Under den borgerliga regimen försvann 450 000 jobb inom industrin. Jag tycker att det talar sitt eget språk. När det gäller nyföretagandet kan man inte säga annat än att det också har skapats många nya företag under de senaste åren. Sedan är det möjligt, och det vill jag återkomma till, att vi inte har haft samma ökning som tidigare. Det är nog så allvarligt. Min poäng är att vi har en relativt god tillväxt och att vi har ett relativt bra klimat när det gäller småföretagande. Vi kan nog tala om två frågor. Den ena frågan handlar om hur de företag som nu finns lever, om de kan expandera och vilka problem de har. Den andra frågan som jag har förstått att den här debatten skulle handla om gäller att människor inte vill starta eget. Då kan jag bara konstatera att det inte stämmer med de olika bedömningar som har gjorts. Jag kan också konstatera - det kanske inte låter så bra i kristdemokratiska öron - att det bästa medlet att starta eget är nyföretagarstödet, det som ges av AMS. År 2000 startades 10 000 företag med hjälp av detta. Till saken hör också att 70 % av dessa företag lever i fem år. Det finns ingen åtgärd som är så stark som den när det gäller att starta eget. Men det är möjligt att det behövs andra åtgärder för att de företag som nu är startade ska kunna växa och överleva. Jag menar att det är en fråga som man får lösa successivt. Den klarar vi inte av att lösa med enkla skatter. Michael Treschow, som jag har stor respekt för, säger också att de enkla svaren om att man genom att sänka en viss skatt och vidta vissa åtgärder inte räcker. Det handlar faktiskt om en helhet. Då vill jag återkomma till att det handlar om långsiktiga frågor - infrastruktur, utbildning, transporter, kommunikationer, IT. Det har denna regering satsat väldigt mycket på. Den har också gjort regelförenklingar. Simplex har ju inte somnat in, och tjänstemännen sitter inte där och är trötta på ministrarna. Det är helt enkelt så att Simplex gör ett utomordentligt bra jobb av hög kvalitet. Men det tar sin tid. Man gör bl.a. s.k. konsekvensanalyser av lagar och förordningar som kommer från alla departement. Man tar reda på vilka konsekvenser de får för företagen. Vi går också ut till verken - Jordbruksverket och många andra statliga verk - och talar om hur de ska förenkla sitt arbete och ta bort onödiga regler. Vi gör också sammanslagningar så att man har samma regelbedömning. Det har också väldigt stor betydelse. Om man ska starta eget kan man därtill gå in på en portal som finns mellan NUTEK och PRV, Patentoch registreringsverket dit 24 myndigheter är kopplade. Det innebär att jag kan gå in och ställa mina frågor och tala om vad mitt företag ska syssla med. Jag knappar in det, och sedan kan företaget i princip vara startat på eftermiddagen eller efter någon dag. Det är oerhört rationellt. Vi kommer också att se till att skatten blir förenklad även för småföretagen. Man kan alltså deklarera via sin dator och få ut det man ska ha. Därtill behöver man nu inte skicka in sin årsberättelse. Den hämtas direkt från PRV. Vi genomför en mängd sådana förenklingar.
Herr talman! Jag måste ändå kommentera ett par saker som ministern sade. Ministern talade om att vi har god tillväxt. Vad vet vi om hur tillväxten blev under förra året? Om man läser dagens tidning ser det ju lite illa ut. Utifrån SCB:s siffror lutar det väl åt att tillväxten under förra året stannade på bara 1 %. Men analysen är ju inte klar än. Men det ser inte så bra ut. När ministern gör en jämförelse och plockar fram en nästan tioårig historia tar jag det som ett bevis på att han kanske börjar sakna argument. Det brukar man ta till när man känner sig trängd och när argumenten tryter. Vad som hände under den borgerliga regeringen ska vi väl inte diskutera i dag? Vi ska väl titta framåt och försöka göra det lättare för människor att våga starta nya företag. Jag vill tacka för debatten. Jag förstår att ministern själv inte har haft tid att läsa Kristdemokraternas näringspolitiska motion. Den är ganska tjock. Jag förstår också att ministern inte heller har haft tid att läsa den lite tunnare småföretagarmotionen. Jag vill därför överlämna en mycket enkel, trevlig och lättillgänglig broschyr i vilken några av våra konkreta förslag tas upp. Jag hoppas att ministern läser detta och tar till sig det. I detta lilla häfte skriver vi bl.a.: Ge oss makt att skapa ett samhälle där det inte är ett helt företag att driva firma, ett samhälle där även företagare behandlas mänskligt, där nyfödda företag får en chans att växa, ett samhälle där det inte är så jobbigt att ordna nya arbeten och ett samhälle där det är idé att vara påhittig.
Herr talman! Låt mig bara konstatera att det nästan låter som en socialdemokratisk skrift. Det som skiljer oss åt är antagligen vilka medel som vi ska använda för att uppnå dessa mål. Jag ställer mig helt bakom de mål som det har redogjorts för här. Jag vill avslutningsvis säga att det som ändå har en väldigt stor betydelse när det gäller näringsklimatet är de makroekonomiska frågorna - låg inflation, låg ränta, bra statsfinanser. Det tycker jag ändå att vi har. Sedan är det självklart så att vi måste känna oro över den konjunktursvacka som vi nu ser och hoppas att det ska vända.

Jag vill också ge den erkänslan i inlägget här att det mer handlar om att tala om framtiden än om det som har varit.
Herr talman! Mot bakgrund av de stora störningar som drabbade tågtrafiken i Mellansverige från mitten av december förra året till mitten av januari i år har Per Bill frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att tillse att ett dylikt tågkaos inte framgent kommer att drabba tågresenärerna mellan Uppsala och Stockholm. Jag konstaterar att tågresandet och därmed utnyttjandet av infrastruktur och fordon ökat kraftigt de senaste åren. Detta är mycket positivt men har samtidigt lett till att järnvägssystemet i vissa delar utnyttjas maximalt, vilket leder till att känsligheten för störningar ökar. Det är väsentligt att järnvägssektorn kan leva upp till sitt ansvar att ta hand om sina alltfler resenärer på ett tillfredsställande sätt, annars kommer tågtrafiken att förlora resande igen. Jag vill därför understryka att även jag är bekymrad över de förseningar som drabbade tågtrafiken under jul-, nyårs och trettonhelgen. Det är oacceptabelt att resenärerna inte kan lita på tågtrafiken, inte minst under storhelger med mycket resande. Därför kallade jag till mig ledningen för Banverket, SJ, Tåg i Bergslagen och Tågkompaniet för att informera mig om störningarna och vad som kan göras för att undvika upprepningar. Den diskussion vi förde visade att de allvarligaste bristerna har legat i informationen till resenärerna, snöröjningen, jourberedskapen och möjligheten att få fordonen reparerade. Vid mötet uppdrog jag åt Banverket, som har ett övergripande ansvar för järnvägssystemet, att tillsammans med operatörerna återkomma med förslag till åtgärder för att förhindra att liknande problem uppstår igen. Denna redovisning ska lämnas senast den 15 februari, och avsikten är att man ska presentera förslag till konkreta åtgärder som kan genomföras på kort sikt. Jag vill avvakta med en diskussion om vilka förslag redovisningen kan tänkas innehålla, men jag förutsätter att den innehåller konkreta, kraftfulla åtgärder inom de områden som vid mötet konstaterades ha de största bristerna. Jag vill i detta sammanhang även framhålla två åtgärder som regeringen vidtagit för att förbättra järnvägens funktionalitet och tillförlitlighet på längre sikt. För det första antog riksdagen före jul regeringens infrastrukturproposition där 138 miljarder kronor avsätts för investeringar och underhåll av järnvägsnätet, varav nästan 6 miljarder kan användas i närtid. Därigenom kan flaskhalsar och kapacitetsproblem byggas bort, och eftersatt underhåll av infrastrukturen kan börja tas igen. För det andra har regeringen tillsatt en utredning som bl.a. ska se över myndighetsstrukturen och ansvarsfördelningen inom sektorn i syfte att öka effektiviteten och höja kvaliteten. Utredningen ska ha utgångspunkt i konsumentperspektivet. Jag kan försäkra Per Bill att jag ser mycket allvarligt på störningarna i tågtrafiken och att jag kommer att följa frågan noga.

Herr talman! Resegarantin är en fråga som diskuteras och avgörs inom SJ:s styrelse. Jag vill be Per Bill att ta kontakt med den nya ordföranden för att bedöma frågan om retroaktiv återbetalning. Han lär väl inte vara okänd för Per Bill. Banverket gör ett utomordentligt bra arbete. Det är en oerhört professionell organisation med en kunnig ledning. När det gäller vintern har det framkommit att jour, information och snöröjning inte har varit bra. Jag kan nämna att avreglering och konkurrens kan gå lite för långt. Vid verkstaden i Haga finns det tre entreprenörer som ska skotta. Det är tre olika huvudmän. De har inte riktigt kommit överens om när och hur de ska skotta. När tågen skulle repareras kom de inte in, och när de skulle åka därifrån kom de inte ut. Det har varit en för hård konkurrens om snöskottningen. Nu har det förändrats, så nu ska även detta klaras.

Herr talman! Ingegerd Saarinen har ställt ett antal frågor till mig vad gäller vindkraftens framtid. Den första frågan handlar om vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige ska kunna leva upp till målsättningarna i EG-direktivet avseende ökning av andelen förnybar elproduktion. Den andra gäller vilket kompletterande stöd jag överväger att införa för att garantera att inte de ekonomiska villkoren för vindkraften drastiskt försämras, och den fortsatta utbyggnaden därmed avstannar, om och när ett certifikatsystem eventuellt införs. Den sista frågan gäller vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera långsiktigt stabila förutsättningar för den fortsatta utbyggnaden av vindkraft i Sverige. I Regeringskansliet bereds för närvarande en energiproposition, vilken regeringen avser att överlämna till riksdagen i mars. I propositionen kommer förutsättningarna för den förnybara elproduktionen att konkretiseras. Detta inkluderar således även vindkraften. Ingegerd Saarinens interpellation handlar om frågor som kommer att behandlas i energipropositionen. Då denna bereds inom Regeringskansliet kan jag tyvärr inte besvara frågorna i dag.
Herr talman! Jag vill tacka näringsminister för svaret, även om det inte innehöll så mycket. EU:s medlemsländer enades nyligen om gemensamma mål för utbyggnad av förnybar elproduktion. Enligt EG-direktivet om förnybar energi som trädde i kraft den 27 september förväntas Sverige fram till 2010 öka andelen förnybar el från 49 till 60 %, vattenkraften inräknad. Omräknat i terawattimmar innebär det att årsproduktionen för förnybar el måste öka med 25 terawattimmar. Det här är ett riktvärde, och varje land ska komma in med nationella mål under 2002. Men det anges tydligt att riktvärdena i direktivet ska vara vägledande när nationella mål fastställs. Med det förslag som Elcertifikatutredningen har lagt beräknas den förnybara elproduktionen i Sverige öka med ca 10 terawattimmar fram till 2010, dvs. mindre än hälften av vad som anges i EG-direktivet. Det är nödvändigt att förändringen i målsättning mellan Elcertifikatutredningen och propositionen blir stor. Även om ministern inte kan uttala sig om exakt hur metoderna ska se ut i Sverige för hur vi ska nå EU:s målsättning om 60 % förnybar el, inräknat vattenkraften, till 2010 antar jag att ministern kan tala om huruvida Sveriges målsättning kommer att vara att nå upp till EU:s målsättning på området. Jag vill därför fråga om ministerns målsättning kommer att vara att Sverige ska nå upp till EU:s målsättning för Sveriges andel förnybar el: Blir ökningen, jämfört med 1997, 25 terawattimmar förnybar el, eller blir det bara det som föreslås i utredningen, 10
Herr talman! Får jag börja med att säga att enligt direktivet om främjande av el producerad från förnybara energikällor ska Sverige, som det sägs här, senast den 27 oktober i år anta och offentliggöra en rapport med nationella vägledande mål för den framtida användningen av el producerad från förnybara energikällor. I rapporten ska då redogöras för de åtgärder som har vidtagits och som planeras på nationell nivå för att uppnå dessa nationella vägledande mål. Som jag sade, återkommer vi med denna fråga i den energipolitiska propositionen. Jag kommer då att ta upp det senare. Eftersom vi bereder ärendet förhandlar vi också med våra samarbetspartier i energifrågor, dvs. Vänsterpartiet och Centerpartiet. Övriga frågor som ingår i det här direktivet, såsom ursprungsmärkning och nätfrågor, kommer att utredas i särskild ordning innan regeringen presenterar förslag på hur direktivet ska genomföras. Ingegerd Saarinen uttrycker farhågor för att investeringar i vindkraft kommer att avstanna när systemet med elcertifikat införs. Det framgår tydligt i interpellationen. Vi känner till de farhågor som framförs. Bl.a. i de remissvar som vi har fått in uttrycks detta starkt. Jag kan säga att regeringen diskuterar utformningen av en möjlig kompletterande övergångslösning för vindkraften i den energipolitiska propositionen. Jag kan dock inte närmare kommentera detta, eftersom propositionen är under beredning. Regeringen har givit uppdrag åt Naturvårdsverket, Boverket, Riksantikvarieämbetet och Svenska Kraftnät när det gäller olika åtgärder som handlar om vindkraftens fortsatta utbyggnad, och jag skulle vilja kort redogöra för detta. Det handlar om att ta fram underlag och om förutsättningar för en storskalig etablering av vindkraft i havs och fjällområden. Regeringen avser dessutom att lägga ytterligare uppdrag. Naturvårdsverkets uppdrag är att beskriva naturvårdens intressen avseende utsjöbankar och att prioritera bankarna med avseende på deras naturvärde. Naturvårdsverket ska också belysa vilken ytterligare kunskap som behövs för att från naturvårdssynpunkt bedöma förutsättningarna för storskalig etablering av vindkraft inom olika havsområden. Vidare ska verket föreslå undersökningsprogram avseende vindkraftsparkers effekter på naturmiljön i havsområden. Redovisningen avser naturvårdens intressen. Det skedde i december. I februari redovisas arbetet med att föreslå undersökningsprogram. Boverket ska redovisa ett planerings och beslutsunderlag som visar de övergripande förutsättningarna för storskalig utbyggnad av vindkraftsanläggningar i havs och fjällområden. I uppdraget ingår att utveckla en applikation för digital analys och geografidatametoder för att illustrera vindkraftsparkers påverkan i olika typer av landskap. Riksantikvarieämbetet ska, som ett led i en redovisning av förutsättningarna för storskalig utbyggnad av vindkraftsanläggningar i havs och fjällområden, beskriva kulturmiljövårdens intressen med avseende på vindkraftens inverkan på kulturlandskapet. Riksantikvarieämbetet ska redovisa arbetet med att beskriva kulturmiljövårdens intressen senast den 15 Regeringen har uppdragit åt Svenska Kraftnät att redovisa effekterna av en storskalig utbyggnad av vindkraften till havs och fjällområden etc. Jag vill ändå redovisa detta att vi har en oerhörd aktivitet när det gäller vindkraften.

Fru talman! De saker som näringsministern nu har redovisat är mycket bra. Jag hoppas att det betyder att vindkraften inte överges nu i och med den proposition som kommer. Men det är ju oroande för oss som bara har tillgång till utredningen och även har läst de remissvar på den som har kommit in. Utredningens uppdrag var egentligen att ge stabila villkor för förnyelsebar energi, t.ex. vindkraft. Men enligt de remissyttranden som har kommit in ser det inte alls ut som att det är det utredarna har försökt uppnå. Energimyndigheten skriver t.ex. att det är sannolikt att investeringar i nya vindkraftverk kommer att upphöra under några år om det föreslagna certifikatsystemet genomförs och ersätter nu gällande stödformer. Samma uppfattning har Naturvårdsverket, som skriver att utan annat stöd än certifikaten kommer ny vindkraft och annan ny teknik troligen att ha svårt att komma in i systemet under de 5-10 första åren av certifikathandeln. Det låter mer eller mindre som ett tvärstopp för vindkraft. Det är mycket bekymmersamt. Även Naturskyddsföreningen, Lunds tekniska högskola, Chalmers och vindkraftens branschorganisationer betonar i sina remissvar att utbyggnaden av vindkraft, liksom all annan nyetablering av förnybar elproduktion, riskerar att bromsas upp eller helt avstanna om Elcertifikatutredningen blir verklighet. Likaså har finansiärerna, bankerna, börjat backa inför dem som vill ta lån för att klara nybyggnader. Det finns anledning att vara väldigt orolig, om propositionen inte blir någonting helt annat. Jag skulle önska att ministern kunde ge någon signal om det är propositionens 10 terawattimmar nytt eller om det är EU-direktivets 25 terawattimmar som kommer att bli vägledande.

Fru talman! Jag hoppas ändå att vindkraften inte stoppas. Näringsministern har gjort många positiva uttalanden tidigare om att det är viktigt. Vid flera tillfällen har regeringen uttalat sig positivt om vindkraftens framtid. Näringsministern själv sade vid invigningen av den havsbaserade vindkraftsparken Utgrunden i Kalmarsund den 21 mars 2001 att utvecklingen av ny teknik för att tillvarata vindkraften är viktig och att det är minst lika viktigt att det skapas långsiktigt stabila förutsättningar för den fortsatta utbyggnaden av vindkraft i Sverige.

Fru talman! Jag har stor tilltro till vindkraften. Jag tror att den kommer att kunna utvecklas bra i Sverige. Än en gång: Hur det ska gå till och hur vi ska gardera oss när det gäller vindkraften under den övergångsperiod då vi inför dessa certifikat vill jag återkomma till.

Fru talman! Ulf Nilsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att öka resurserna till högskolans grundutbildning de närmaste åren. Ett kännetecken för det nuvarande resurstilldelningssystemet för högre utbildning är den höga graden av decentralisering. Tilldelningen grundas på det faktiska antalet studenter och vad de presterar inom olika utbildningsområden. Inom ramen för erhållna resurser för grundläggande högskoleutbildning har lärosätena frihet att själva disponera medlen och göra avvägningar beträffande vilka utbildningar som behöver mer eller mindre resurser än andra, hur resurserna ska fördelas mellan t.ex. undervisning, lokaler och materiel, hur undervisningsresurserna ska fördelas mellan olika lärarkategorier och hur mycket som bör läggas på seminarier, föreläsningar, laborationer, räkneövningar osv. Detta tilldelningssystem är lärosätena i allt väsentligt nöjda med, vilket visas bl.a. i utredningsbetänkandet Högskolans styrning och remissvaren på den utredningen. Att från statsmakternas sida styra tilldelningen genom att ange ett minsta antal timmar för olika utbildningar och studenter vore att gå tillbaka till ett system med ökad centralstyrning. Detta vore enligt min mening olyckligt. Nuvarande tilldelningsmodell innebär också att lärosätena får samma tilldelning för tillkommande studenter som för redan befintliga. Den utbyggnad som nu genomförs, och som innebär att högskolan tillförs resurser för ungefär 100 000 nya utbildningsplatser, är fullt finansierad. Detta har möjliggjort en utbyggnad av den högre utbildningen som varit angelägen såväl ur arbetsmarknadssynpunkt som ur de sökandes perspektiv, och denna utbyggnad har kunnat ske med en fortsatt hög kvalitet på utbildningen. Det berodde dels på den ofinansierade expansion av högskolan som inträffade under den dåvarande borgerliga regeringens tid vid makten, dels på den nödvändiga sanering av statens finanser som därpå följde och som påverkade alla offentliga områden. Jag vill samtidigt understryka att den borgerliga regeringen aldrig levde upp till den norm för resurstilldelning som 1989 års högskolepedagogiska utredning Grundbulten satte upp. Att ta den som utgångspunkt för en beskrivning av den faktiska resurstilldelningen är alltså grovt felaktigt. Under senare år har dock inte några besparingar gjorts på ersättningsbeloppen. För 2002 och 2003 har regeringen föreslagit medel för att öka möjligheterna att förbättra kvaliteten inom humanistiskt, samhällsvetenskapligt, juridiskt och teologiskt utbildningsområde, och riksdagen har i enlighet med detta förslag beslutat om en förstärkning med ca 200 miljoner kronor för ändamålet. Regeringen har vidare som planeringsförutsättning för 2003 och 2004 angett att en kvalitetsförstärkning ska ske även inom vårdutbildningarna och därför beräknat en förstärkning med ytterligare ca 200 miljoner kronor. Enligt regeringens mening har det varit särskilt angeläget att satsa på en kvalitetsutveckling inom dessa områden. En annan viktig kvalitetshöjande faktor är studenternas ökade inflytande över utbildningen inom högskolan. Genom en ändring i högskolelagen ska universiteten och högskolorna nu verka för att studenterna tar aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Den pedagogiska utbildning som lärosätena nu ska erbjuda alla anställda lärare som saknar sådan utbildning är ytterligare ett exempel på kvalitetsfrämjande åtgärder. I detta sammanhang vill jag vidare framhålla Högskoleverkets omfattande och nyligen utvidgade uppdrag att granska kvaliteten i all högre utbildning. Ämnes och programutvärderingar ska numera genomföras av samtliga utbildningar för generella examina och yrkesexamina, inklusive forskarutbildningen, med en periodicitet om sex år. För utbildningar som inte håller måttet kan examenstillståndet dras in. Parallellt med ämnes och programutvärderingarna följer Högskoleverket upp den avslutade första omgången av verkets bedömningar av kvalitetsarbetet vid samtliga lärosäten. Avslutningsvis vill jag framhålla att den omfattande satsning om 1,5 miljarder kronor som nu görs på framför allt grundforskning och forskarutbildning även kommer att bidra till att stärka kvaliteten inom högskolans grundutbildningar. Genom att utbilda fler forskare ökar vi lärosätenas möjligheter att anställa kvalificerade lärare och därigenom utveckla den högre utbildningen.
Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Min fråga gäller ju urholkningen av resurser till studenternas utbildning - det som vi kallar grundutbildningen - på högskolorna. Beloppet på den s.k. prislappen per student har minskat kraftigt under de senaste sju åtta åren. Min fråga gällde om utbildningsministern tänker vidta några åtgärder för att öka resurserna till studenternas grundutbildning. Utbildningsministern svarade med att redogöra för redan beslutade - ganska små, måste jag säga - budgetförstärkningar till grundutbildningen. Men som jag uppfattar svaret anser han inte att det behövs fler åtgärder. Jag är då av en annan uppfattning. Jag tror att det behövs en rejäl diskussion, gärna över partigränserna, om hur kvaliteten i utbildningen ska säkras på sikt. Sveriges universitetslärarförbund har föreslagit att regeringen ska presentera en genomtänkt och långsiktig plan för att återställa resurserna till grundutbildningen. Det är ett tänkvärt förslag, tycker jag. Sedan sade också utbildningsministern att han inte vill styra och bestämma exakt hur många undervisningstimmar det ska vara på en kurs. Det är alldeles utmärkt att han säger det, för det vill verkligen inte jag heller. Orsaken till att jag nämner exempel på hur undervisningen har krympt i min interpellation är för att visa att det finns allvarliga problem, men jag gör det inte för att på något sätt efterlysa några timplaner på högskolan. Bakgrunden till min interpellation är att undervisningstiden och tiden för handledning i högskolorna har minskat kraftigt på cirka åtta år. Många som har kontakt med högskolevärlden kan berätta om stora undervisningsgrupper, lärarbrist och ont om tid för personlig handledning. På många kurser får nybörjarstudenter lika lite undervisning som studenter på C-nivå fick för bara några år sedan. Den här utvecklingen gör att kraven på högskolans lärare blir större och större. Lärarna har hittills hållit ställningarna så långt det har varit möjligt genom obetald övertid, minskad tid för forskning osv., men det håller inte hur länge som helst. Min slutsats är att ersättningen per student, den s.k. prislappen, helt enkelt måste skrivas upp. Denna resursbrist påtalas också i olika rapporter, bl.a. i regeringens egen utredning Högskolans styrning och i Riksdagens revisorers rapporter. Regeringens utredare kom fram till att resurserna har minskat med 20 %. Riksdagens revisorer visade med tydliga exempel att undervisningstiden hade minskat. Dessutom har, som sagt, Sveriges universitetslärarförbund visat att med utebliven kompensation för löneuppräkning och andra kostnadsökningar fattas det i verkligheten förmodligen mycket mera, om man jämför med sju år tillbaka i tiden. Enligt dem fattas det ca 3 miljarder kronor för att undervisningen skulle få tillbaka de gamla resurser som den en gång hade. Jag är övertygad om att det nu är rätt tidpunkt för att planera för en resursförstärkning till högskolornas utbildning, eftersom högskolorna faktiskt har svårt att fylla platserna. Jag är också övertygad om att det behövs betydligt kraftigare förstärkningar än vad något parti har föreslagit här i riksdagen, om vi ska komma tillbaka till något som liknar nivån för 1994/95. Folkpartiet har föreslagit betydligt mer än regeringen har gjort till grundutbildningen. Jag tror som sagt att vi behöver en gemensam diskussion här. Exakt hur mycket som behövs kan ingen enkelt säga, utan det behövs en ordentlig genomgång och diskussion om hur kvaliteten i utbildningen ska säkras och också en seriös diskussion om förhållandet mellan kvalitet och kvantitet. Jag vill helt enkelt bjuda in Thomas Östros och regeringen till en verkligt förutsättningslös diskussion med utgångspunkten att vi måste göra något för undervisningens kvalitet.
Fru talman! Kvaliteten i den högre utbildningen är en fråga som har engagerat mig och regeringen i väldigt stor utsträckning, inte minst i vårt konkreta arbete de senaste åren.

Därför tycker jag att det känns väldigt bra att vi nu under några år har haft möjlighet att rejält förstärka de resurser som går till högskolan. Mellan åren 1997 och 2000 har resurserna per student ökat med ungefär 10 %. Det står i skarp kontrast till perioden 1991-1997, då resurserna per student minskade med uppemot 17 %. En avgörande faktor var att den borgerliga regeringen, som då ville bygga ut högskolan, inte skaffade sig ekonomiska resurser för detta, utan öppnade dörrarna och släppte in fler studenter utan att anslå mer pengar. Det blev en ökning av antalet studenter per lärare med över 20 % på mycket kort tid. Min övertygelse har varit att om man ska bygga ut högskolan måste varje ny plats följas av en ny resurs. Det blir kostsamt. Utbyggnaden har från 1997 och fram till nu kostat ungefär 6,5 miljarder kronor. Men utbyggnaden är väldigt viktig för att vi inte ska hamna i ett system som är vanligt i en del av de europeiska länderna, att man får extrema massutbildningssituationer på grundnivån med tusentals studenter lyssnande på en lärare. Det första året handlar egentligen bara om att sortera ut de studenter som kan fortsätta. Därför blir det en ganska dålig undervisningsmiljö. Det här kostar mycket pengar, men pengarna har riksdagen ställt upp och bidragit med. Det känns också bra att riksdagen har ställt sig bakom regeringens förslag att för första gången så långt som någon kan minnas i denna kammare ytterligare förstärka ersättningen per student riktat mot humaniora och samhällsvetenskap med 200 miljoner. Det är en ökning av ersättningen per student med 6-7 % - detta utöver den kraftiga utbyggnaden. Detta är viktigt av flera skäl. Det är viktigt för att förstärka kontakten mellan läraren och studenterna. Inte minst i de här ämnena är det oerhört viktigt att få seminariekulturen och dialogen med läraren att fungera på ett bra sätt. Det är av naturliga skäl studier som ofta bedrivs i form av självstudier. Så har det alltid varit och ska så vara. Men det måste vara tillräckligt mycket föreläsningar och seminarier så att studenterna får den utveckling som vi alla förväntar oss. Det här är ett trendbrott som jag känner en viss tillfredsställelse med. Det är klart att diskussioner om att föra över ytterligare skattemedel till högskolorna är jag alltid beredd att ta. Det känns bra om det innebär att Folkpartiet då hamnar i en position där man är beredd att också försvara ett välfärdssamhälle som är berett att ta på sig mycket stora kostnader för all utbildning. Det är viktigt, för det är ett viktigt vägval för Sverige. Mer resurser ges alltså till högskolan. Vi har varit inne i en mycket stark resursöverföring. En särskild kvalitetssatsning görs på humaniora och samhällsvetenskap, ersättningen ökar per student och större möjligheter ges till seminarier exempelvis men också till en mer genomgripande kvalitetsgranskning. Det har varit en politik de senaste åren som jag står för fullt ut, och jag välkomnar om Folkpartiet vill stödja den.
Fru talman! För drygt tio år sedan hade vi en statlig utredning som gick under namnet Grundbulten som föreslog minsta acceptabla nivå för olika utbildningar. Den fattades det aldrig något riksdagsbeslut om. Men enligt bl.a. Svenska universitetslärarförbundets beräkningar stämde faktiskt nivåerna för läsåret 1994-1995 på ett ungefär med vad som sades i Grundbulten. Sedan dess har det skett en urholkning med 26 %. Jag uppskattar naturligtvis att utbildningsministern säger att han är beredd att diskutera resursförstärkningar. Jag menar att det behövs en genomtänkt plan. En sak som jag då tror att man måste ta med i diskussionen är förhållandet kvantitet-kvalitet. Vi måste på något sätt ta ställning till om vi kan fortsätta den oerhört snabba utbyggnadstakten och ändå höja prislappen eller om vi ska minska utbyggnadstakten något och på så sätt kunna höja prislappen. Jag är övertygad om att totalt sett lyckas fler studenter med sin utbildning om vi har lite färre platser men bättre resurser till grundutbildningen. Den högre utbildningen byggs enligt planerna ut mellan 1997 och 2003 med ungefär 100 000 nya utbildningsplatser. Det är naturligtvis både naturligt och nödvändigt. Men det måste alltså ske i en takt och en omfattning som gör att studenterna får en högklassig utbildning. Det har alla studenter rätt att förvänta sig. De har också rätt att förvänta sig högskolelärare med bra utbildning och forskningserfarenhet. I dag är det ju på många högskolor mindre än hälften av lärarna som har doktorerat. Från Folkpartiets sida har vi i vår alternativbudget föreslagit att prislappen per student nästa år ska skrivas upp med dubbelt så stort belopp som regeringen anslagit, dvs. med 400 miljoner. Då närmar vi oss de förslag som regeringens utredare Ingemar Lind presenterade. Dessutom har vi under en treårsperiod anslagit närmare 2 miljarder kronor mer än vad regeringen anslagit till forskning och forskarutbildning, för det är som sagt var viktigt för studenterna att komma i kontakt med lärare som har forskarerfarenhet. Vi har också från Folkpartiets sida utgått från en blygsammare takt i utbyggnaden av nya platser. Vi föreslår också nya platser, men något färre. Det fick vi väldigt mycket kritik för från Thomas Östros sida för något år sedan. Men i efterhand har det visat sig att två tredjedelar av landets högskolor inte lyckats utbilda så många som de fått i uppdrag att göra. Därför minskade också regeringen själv antalet nya platser i sitt senaste budgetförslag. Det är med dessa argument som jag återigen säger att jag tror att det är rätt tid att satsa på en ordentlig förstärkning av resurserna till grundutbildningen. Jag menar också att regeringen och riksdagen måste våga föra den här diskussionen, måste välja mellan att antingen minska utbyggnadstakten eller att på något annat sätt öka resurserna till högskolan.
Fru talman! På många sätt är det en sorglig utveckling som vi har sett hos Folkpartiet när det gäller synen på utbildningspolitik. Man har gått tillbaks till en tradition som Folkpartiet hade för mycket, mycket länge sedan och som man lämnade under åren då grundskolan byggdes upp och alla ungdomar och vuxna erbjöds möjligheter till studier. Exklusivitet har blivit Folkpartiets kännemärke. Det ska vara få, och det ska sorteras, ju tidigare desto bättre. Ett exempel är det motstånd mot utbyggnaden av högskolan som Folkpartiet hela tiden har visat och som man nu försöker att inordna under något slags kvalitetsresonemang. Jag skulle vilja fråga om Ulf Nilsson ställer upp på målet att vi ska erbjuda möjligheterna för hälften av en årskull att komma vidare till högre utbildning. Eller är Ulf Nilsson rädd för att det innebär att högskolans exklusiva roll på något vis naggas i kanten? Om man ställer upp på det målet är utbyggnaden av högskolan oerhört viktig. Den har ju fram till nu varit mycket framgångsrik. Vi har på några få år gått från 30 % av en årskull till över 40 % av en årskull som har fått förverkliga sina drömmar om utbildning i humaniora, medicin, teknik eller vad det nu har handlat om. Högskolorna arbetar nu med att också se till att utbudet stämmer överens med efterfrågan, och så ska de göra. Det gör de framgångsrikt. T.ex. sker en kraftig utbyggnad av sjusköterskeutbildningen, där det finns långa köer, med över 30 %. Det är bra, och det stöder regeringen. Självklart ska vi ibland också göra omfördelningar mellan högskolor, så att de som har mest möjligheter att expandera får resurser att göra det för att möta studenternas efterfrågan. Grundfrågan gäller ju att ska vi erbjuda alltfler, unga och äldre, att komma till våra högskolor krävs det att vi i riksdagen också ställer upp med resurser för detta. Denna period är unik i utbildningspolitisk historia i det att så omfattande resurser ställts till högskolans förfogande för att kunna bygga ut utbildningen. Vi har ju sett en mycket kraftig ökning av antalet studenter, en ökning med 80 % jämfört med den borgerliga perioden för tio år sedan. Vi har sett en kraftig ökning av antalet längre examina under 90-talet från 14 000 per år till 34 000 per år, alltså examina som består av studier längre än tre år. Vi har sett en mycket högre andel ungdomar som får chansen att komma vidare till högre utbildning. Det är viktigt. Detta har Folkpartiet, varje gång det har beslutats, agerat som ett släpankare för. Vi ska ha råd att parallellt med detta förstärka kvaliteten. Det är det regeringen gör med en insats som ju inte har skådats på många år, en särskilt riktad förstärkning av ersättningen per student till samhällsvetenskap och humaniora. Det är väldigt viktigt, det märker jag också i samtal med högskolelärarna, att få mer möjligheter till relationer, seminarier, dialoger med studenten. Vi är beredda att fortsätta ett arbete med att förstärka den högre utbildningen också de kommande åren. Denna mandatperiod har varit unik i det avseendet.
Fru talman! Jag tycker nog att utbildningsministern använder väl kraftiga ord när han talar om Folkpartiets sorgliga politik. Vi arbetar ju för en utbyggnad, för ständigt nya platser till högskolan. Den minskning av antalet nya platser som vi föreslog för något år sedan har man i efterhand konstaterat att regeringen har närmat sig.
Fru talman! Den praktiska politiken de senaste åren har ju i hög grad varit inriktad på just att förstärka kvaliteten i den högre utbildningen. Orsaken till det är att jag menar att det behövs. Dels behövs det en mycket tydligare granskning av kvaliteten i den högre utbildningen. Det behövs forskare och lärare som granskar varandra där vi sätter en ribba som ska vara internationellt konkurrenskraftig och där vi också är beredda att vidta sanktioner om det är så att man inte når upp till den kvalitetsnivån.
Jag tycker inte att det finns så stor anledning att diskutera det, för faktum är att högskolan inte har kunnat fylla de platser som vi varnade för att man i onödan planerade för bara för ett till två år sedan. Sedan handlar det inte om exklusivitet utan det handlar om kvalitet.
Dels behövs det en ökning av resurserna per student. Därför känner jag en viss tillfredsställelse just med att riksdagen har ställt upp på en politik som ger både en ökning av resurserna per student och en mycket tydligare kvalitetsgranskning. Dessutom är det ju så att lärarna är centrala när det gäller den framtida högskolans kvalitet. Vi har ju haft en väldigt stark utveckling nu av forskarutbildningen.
Det handlar framför allt om resurser och lärarkrafter för att kunna möta alla de grupper av studenter som vi välkomnar till högskolan just med tanke på det mål att åtminstone 50 % av en årskull ska kunna erbjudas högskoleutbildning som Folkpartiet har inskrivet i sitt program och i sin motion.
Antalet examinerade i forskarutbildningen har fördubblats. Framtidens lärare håller nu på att utbildas. Regeringen har utöver detta satsat en kvarts miljard på forskarskolor i olika ämnen runtomkring i landet för att fortsätta göra forskarutbildningen mer attraktiv. Det är nämligen där vi har framtidens högskolelärare. Då måste vi arbeta med utveckling och expansion av vår forskarutbildning.
Men det kräver att de möter en högskola som har tid för undervisning, tid för handledning och tid för personlig vägledning. Vi kan ju se att det är väldigt många svenska studenter som tar lång tid på sig genom systemet om man jämför med Europa och väldigt många som inte tar examen. En orsak till det, det finns flera, är naturligtvis bristen på handledning och undervisning som många, särskilt nya studenter, behöver.
Det är kopplat till att grundforskningen är det som också driver på kvaliteten i den högre utbildningen. Vi satsar på Vetenskapsrådet, som ju är grundforskningens högborg. Det blir en 30-procentig ökning av resurserna. När Folkpartiet vill dra ned en halv miljard på den så viktiga, konkurrensutsatta grundforskningen får det också konsekvenser för kvaliteten i grundutbildningen.
Avslutningsvis är ändå min fråga: Håller utbildningsministern i stora drag med om de här siffrorna som regeringens utredare, Universitetslärarförbundet och Riksdagens revisorer har kommit med, alltså att det om vi jämför åtta år tillbaka i tiden rör sig om mellan 15 % och 25 % mindre i resurser till grundutbildningen? Eller är de siffrorna tagna ur luften? Är de inte tagna ur luften så har vi ändå en bas för ett viktigt diskussionsämne det närmaste året.
Högskolefrågorna är centrala framtidsfrågor. Kvalitetsfrågorna är centrala för att vi också ska kunna nå upp till de höga ambitioner vi har när det gäller att rekrytera nya studenter.

Fru talman! Låt mig hälsa skolministern välkommen till kammaren. Jag har försökt ställa denna interpellation tidigare. Den hamnade hos statsministern på grund av läget innan skolministern tillträdde. Jag ställde frågan kring naturvetenskapen och språkens ställning i gymnasieskolan och i Sverige rent allmänt inom utbildningssektorn mot bakgrund av att det är ett bekymmer att de moderna språkens ställning minskar i gymnasieskolan. Det är också ett bekymmer att naturvetenskapen inte heller fyller de platser som finns inom det naturvetenskapliga området på högskolan. Om detta tror jag att vi är helt överens. Frågan är vilka åtgärder skolministern i konkreta termer är beredd att vidta. Det handlar alltså om att gå från ord till handling så att vi verkligen kan se att det sker en förändring. Låt mig börja med språkens ställning i gymnasieskolan. Enligt Skolverket har det skett en markant förändring mellan 1997 och 2000. Om vi talar om B språk, dvs. det språk som man efter grundskolan fortsätter att läsa i gymnasieskolan, så har det minskat från 63 % till 54 % under tre år. Det är alltså en väldigt snabb förändring i utbildningen. Och på universiteten märks detta genom att man inte fyller kurserna t.ex. i tyska, och det är där som man har det knepigaste läget. Vissa universitet är t.o.m. beredda att starta nybörjarkurser i just tyska. Och man kan fråga sig om det verkligen är en högskolas uppgift att ägna sig åt nybörjarkurser på det sättet. Jag skulle vilja höra vad skolministern har för synpunkt på just detta. Detta konfirmeras också av Skolverket i andra rapporter där man självklart är bekymrad över utvecklingen. Är det då så konstigt att det är på det sättet? Egentligen är det inte det, tycker jag. Visserligen är engelskan ett dominerande språk som gör att man väljer det i stor utsträckning.

Detta är naturligtvis ett bekymmer. Frågan kvarstår helt enkelt: Vad vill ministern göra åt detta? Ur nationell synpunkt är det självklart oerhört viktigt att våra ungdomar som kommer ut i näringslivet så småningom kan fler språk än bara engelska. Det borde vi vara överens om. Därför borde också ansträngningarna vara inriktade på att merparten av eleverna faktiskt går ut skolan med mer än bara engelska som andraspråk. Min konkreta fråga på den punkten är om ministern är beredd att komma med förslag till en viktning av betygen i gymnasieskolan som gör att man uppvärderar, uppgraderar, språkens ställning, till förmån för språken och till nackdel för andra ämnen, t.ex. tai chi och mysig mat, som jag lite vulgärt uttryckte det. Eller har ministern några andra synpunkter på den frågan, så att vi kan få se en konkret förändring ganska snart?

Fru talman! Det blir stora förväntningar på Gymnasiekommitténs resultat så småningom. Min förhoppning var kanske trots allt inte att jag skulle få ett konkret svar utan mer att vi får en öppen diskussion. Låt mig säga att det självklart är så att valfriheten i gymnasieskolan är oerhört viktig. Eleverna ska kunna välja sin framtid. Jag tror att själva grunden för att man ska kunna göra ett gott arbete är att man också känner sig motiverad i de val man gör. Men min poäng är att när man väljer ska man också veta vilka konsekvenser valet får. Den signalen tror jag inte har gått fram på ett så bra sätt. Därför är det bra, tror jag, om ministern talar om samverkan mellan gymnasieskolan och högskolan. Kan ministern dessutom tänka sig att de enskilda högskolorna och universiteten kan ställa specifika krav på sina utbildningsprogram som säger att man måste ha ett andraspråk t.ex.? En viktig signal att skicka med till gymnasieskolan är just att säga: Vi vill att du också har läst tyska, spanska eller franska - eller vad det nu kan vara - förutom engelska. Detta är en konkret fråga. Fru talman! Tiden går snabbt. Jag ska helt snabbt gå in på det andra området som var föremål för min fråga, nämligen naturvetenskapens område och den förändring som där skett. Först och främst kan vi konstatera att vi inte fyller platserna på högskolan med studenter. Det är vi helt överens om. Även om antalet har ökat har förändringen varit negativ under den senaste tiden. Detta är ställt utom allt tvivel. Högskoleverket visar i sina beskrivningar att det faktiskt är så. Också där kan man fråga sig vad det beror på. Samtidigt kan vi i andra rapporter se att grundskolan inte har det resultat som i varje fall vi vill se. Man har alltså inte tillräckligt bra baskunskaper i framför allt matematik och svenska. Naturligtvis gäller det även i naturvetenskap. Det gör att man inte har de rätta verktygen när man kommer in i gymnasieskolan. Det upplevs svårt redan från början. Det är ett krångligt system och man väljer bort där. Vad gäller hösten 2002 kommer vi att se att ännu färre söker sig till naturvetenskapliga program; detta som en följd av att grundskolan faktiskt inte lyckats med sitt uppdrag. Här måste jag faktiskt få lägga det ansvar som man som regering alltid har på just regeringen, som i åtta år har suttit och administrerat skolan utan att egentligen ha fokus på det som man ordentligt ska fokusera på, nämligen kunskapen.

Jag tror att det är en oerhört viktig signal ut till skolorna. Den frågan ställde jag till förra skolministern men fick inget riktigt svar. Jag skulle vilja höra att skolministern återigen säger att fokus för skolorna måste vara just på kunskapsmålen.
Fru talman! Jag noterar att Anders Sjölund säger "återigen säger" om mina uttalanden. Det är bra att Anders Sjölund har noterat att det är en självklarhet att skolans huvuduppgift är kunskapen. Det är socialdemokratisk tradition ända sedan partiet bildades. Det handlar om befrielse av människor. Kunskap var, och är, makt och är oerhört betydelsefullt för enskilda människor. Det är därför som vi är så engagerade bl.a. i att skolan ska ha tillräckligt med resurser för att kunna erbjuda alla elever den här vägen att växa med kunskap. Där har vi genom årtionden haft en strid där det verkligen har satts på sin spets vad man menar med kunskap. Ska det finnas tillräckligt med resurser? Ska vi alla ställa upp med det i form av skattemedel, eller ska det vara en sak för den enskilde individen och i allt mindre utsträckning en sak för det gemensamma ansvaret? Det är den centrala frågan. Moderaterna t.ex. vill minska kommunernas engagemang med 15 miljarder kronor under de kommande åren. Det innebär naturligtvis mycket stora utmaningar för både skola och omsorg. Det är klart att man måste göra det om man vill sänka skatterna så mycket som Anders Sjölund vill. Låtsas inte som att kunskapsmålen i skolan är frikopplade från resurserna i skolan! Häromdagen fick vi en intressant rapport från Skolverket där man just pekar på hur intim kopplingen är mellan resurserna i skolan, antalet lärare och andra specialister samt måluppfyllelsen i skolan. Därför är det så viktigt att öka resurserna till skolan under de kommande åren. Där har Moderaterna en uppfattning som är väsentligt annorlunda. Ni har en annan idé om hur detta ska gå till, men jag tror att det är väldigt få som i praktiken stöder den idén. I fråga om intresset för naturvetenskap och teknik är det viktigt att se verkligheten som den är. Vi har haft en alldeles formidabel period under större delen av 90-talet när det gäller att attrahera människor till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolan. Antalet examinationer har i det närmaste fördubblats. Antalet civilingenjörer som examineras varje år har ökat mycket kraftigt. Det är väldigt viktigt, för hela vårt välstånd bygger på att vi också kan attrahera människor till de här områdena. Det är också viktigt att kunna konstatera att det blev en väldigt stor framgång - framgång därför att vi också lyckats attrahera andra än de som just kommer ut i gymnasieskolan. Med en så kraftig expansion når man självfallet någon gång en mättnad och svårigheter att fylla platserna. Men vi kan konstatera att vi svingar oss upp från en ganska dålig position internationellt sett till en ganska bra position. Nu handlar det om nästa steg. Hur lyckas vi då attrahera barnen och ungdomarna till att öka sitt intresse? Det gäller då inte bara det stabila intresse som de har visat utan också ett ökat intresse. Jag tror att det finns väldigt mycket att göra och att förskolan spelar en viktig roll. Nästa år införs allmän förskola för alla våra barn. Här finns möjlighet att också stimulera det naturliga intresse som finns för naturvetenskap - även om barnen inte skulle formulera det så. Jag tror att det behövs ett starkare engagemang från näringslivet och det omgivande samhället när det gäller att visa, attrahera och stimulera barns och ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik. Ta bara det fantastiska som händer inom livsvetenskaperna! Där är Sverige internationellt mycket framstående. Den typen av vibrerande verksamhet, som betyder oerhört mycket för vår livskvalitet, måste synas mycket tydligare för barn och ungdomar så att de känner attraktionskraften i att satsa på dessa områden. Det handlar om att också öppna för möten mellan ämnesområden. Det har vi gjort på högskolans område, och det bör vi göra även på gymnasieskolans område där humaniora möter naturvetenskap.
Fru talman! Först till frågan om pengarna. Skolministern vet mycket väl att vi anser att pengarna ska gå direkt till den enskilde eleven. När det gäller storleken på pengarna har vi precis lika mycket pengar avsatta i budgeten som regeringspartiet, så på den punkten behöver vi inte diskutera. Kunskap är makt. Makten måste självklart ligga hos eleven. Men jag menar att om man inte kan läsa, räkna eller skriva i grundskolan hjälper det inte med några som helst program från regeringshåll. Jag har självfallet respekt för att Socialdemokraterna och skolministern anser att vi ska ha en bra skola, men jag ser ju hur det i verkligheten ser ut i våra svenska skolor - framför allt i Norrland där jag befinner mig. Där mäktar man inte med, oavsett vilka resurser man får. Det skiljer otroligt mycket. I min hemkommun Umeå skiljer det mellan 22 000 och 40 000 kr per elev i undervisningsresurser. På något sätt verkar det vara så att ju mer man får, desto sämre går det - underligt nog. Jag menar att det handlar om att man inte fokuserar på rätt sak. Våga ta saker och ting i munnen, skolministern! Detta med ordning och reda och fokus på lärarna som auktoritet i skolan måste återbördas. Skolan är en arbetsplats där man måste få en arbetsmiljö som leder till lärande. I dag är det på väldigt många skolor inte på det sättet. Vi har här i kammaren debatterat mobbning t.ex. Om man har en skola som inte stimulerar till lärande och där det är en dålig ordning kommer mobbning naturligtvis som ett brev på posten.

Fru talman! Beatrice Ask har frågat statsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att alla skolor kontinuerligt ska granskas så att kvalitet och objektivitet inte kan ifrågasättas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Som bakgrund till sin fråga hänvisar Beatrice Ask till Riksrevisionsverkets rapport om statens skolverks tillsyn. Med anledning av detta vill jag klargöra att rapporten samtidigt som den överlämnades till regeringen också överlämnades till Skolverket, som på Riksrevisionsverkets hemställan senast den 28 februari i år ska inkomma med en skriftlig redogörelse till RRV för de åtgärder som verket vidtagit eller planerar att vidta med anledning av rapporten. Regeringen kommer att ta del av Skolverkets redogörelse och sedan noga överväga om det i något avseende finns skäl för ytterligare åtgärder från regeringens sida. Jag vill också inledningsvis framhålla att jag anser att frågan om utbildningens kvalitet är viktig och måste ges särskild uppmärksamhet. Beatrice Ask uppehåller sig vid tillsynen, som naturligtvis är viktig för att värna kvalitet och likvärdighet. Kvalitet och kvalitetsarbete stöds emellertid även genom andra typer av insatser. Jag kan här ge några exempel på vad som redan görs inom området. Regeringen tog t.ex. 1997 initiativ till förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. Enligt denna ska varje skola och skolhuvudman som ingår i det offentliga skolväsendet samt fristående skolor under statlig tillsyn årligen upprätta sådana skriftliga kvalitetsredovisningar. I november 2001 skärptes förordningen i flera avseenden, bl.a. genom att kopplingen till de nationella målen tydliggjordes. Förordningen hade i början svårt att få genomslag i kommunernas och skolornas arbete, men det är ett förhållande som nu delvis har vänts i en mer positiv utveckling. Skolverket har bidragit till denna utveckling, bl.a. genom de s.k. utvecklingsdialoger som ingår som en del i genomförandet av regeringens uppdrag till verket att utveckla sina former för att stödja skolutveckling. Vidare genomför Kvalitetsgranskningsnämnden vid Skolverket nationella kvalitetsgranskningar. Granskningarna genomförs på särskilda uppdrag där angelägna frågor som regeringen önskar få belysta är angivna. Resultaten ska genomföras och redovisas så att de både ger underlag för bedömningar av läget i skolsystemet som helhet och fungerar som stöd lokalt för kvalitetsutvecklingen. Att resultaten återförs till verksamheterna är en viktig princip. Som redan aviserats i budgetpropositionen kommer regeringen inom kort att lämna ett uppdrag till Skolverket att utveckla nationella kvalitetsindikatorer för förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, skolan och vuxenutbildningen. Målsättningen är att dessa ska spegla helheten hos verksamheterna genom att ta utgångspunkt i såväl läroplanernas som kursplanernas mål samt för gymnasieskolan även programmålen. Indikatorerna kommer i framtiden att kunna utgöra ett viktigt inslag i skolornas och huvudmännens kvalitetsredovisningar. Jag vill också nämna den satsning som fr.o.m. i år görs på kompetensutveckling av lärare i kunskapsbedömning och betygssättning. Syftet är att öka förutsättningarna för att betygssättningen blir likvärdig mellan olika skolor. Slutligen vill jag också understryka att frågan om att vidareutveckla och förstärka arbetet med utbildningens kvalitet i skolan är ett för regeringen högt prioriterat område. Insatser behövs på alla nivåer för att ytterligare utveckla kvalitetsarbetet och öka tydligheten i systemet. Genom en väl fungerande struktur för kvalitetsutvärdering skapas förutsättningar för att fler elever ska nå skolans kunskapsmål.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka ministern för svaret. Som påpekades tidigare ställde vi frågorna till statsministern eftersom vi inte fick ställa dem till den som skulle bli skolminister. Bakgrunden till interpellationen är att Thomas Östros när han blev utsedd till skolminister medverkade i en intervju i Aktuellt. Där framgick att den nye skolministern ansåg att undervisningens kvalitet behövde följas upp mer. Av uttalandena att döma tolkade i alla fall jag in att han också ansåg att ytterligare insatser behövs. Det är glädjande eftersom detta är ett område där det finns många brister och frågetecken. I interpellationen har jag därför tagit upp det som Riksrevisionsverket har påpekat i sin rapport Skolverkets tillsyn. Det finns många underligheter i tillsynsarbetet som man måste ta tag i. Den första är att Skolverket undviker själva kärnverksamheten, dvs. undervisningen. Den andra är att Skolverkets tillsyn inte har reglerats i lag, vilket innebär att kritik från myndigheten inte behöver ge resultat. Visserligen gör de flesta kommuner och skolhuvudmän som Skolverket tycker, men det kan inte vara skolornas goda vilja som är avgörande för om man följer upp vad som faktiskt har reglerats centralt vad gäller skolan. Det är, dessbättre, inte så mycket längre. Märkligt är också att Skolverkets tillsyn i princip tycks stanna vid kommungränsen. Riksrevisionsverket berättar i rapporten att kommunerna själva får välja vilka skolor som ska granskas och vilka personer som Skolverkets tjänstemän ska prata med. De skolor som borde synas mest kan ju gömmas undan. Det är ingen bra ordning. För egen del tycker jag att rapporten pekar på en rad ganska allvarliga faktorer i tillsynen som vi måste göra någonting åt och som inte kan accepteras. Av svaret från ministern framgår att Skolverket ska yttra sig över RRV:s rapport. I slutet av denna månad ska verket leverera ett svar. Regeringen ska efter myndighetens svar noga överväga om det behöver göras någonting mer. Jag har respekt för den handläggningen. Det är en riktig ordning. Vi lär få återkomma till frågan. Det finns naturligtvis ingenting som hindrar statsrådet från att ge kommentarer till kritiken och framför allt om vad han själv har uttalat om nödvändigheten av ytterligare åtgärder för att förbättra och förstärka kvalitetsarbetet. I början av 1990-talet när ansvaret för skolan decentraliserades ordentligt och långtgående avregleringar genomfördes var vi tydliga från alla håll om att kvalitetsarbetet och tillsynsarbetet måste hanteras rätt. Likväl sov Skolverket i åtminstone fyra fem år. Det kan accepteras i början av en ny myndighet, men den socialdemokratiska regeringen har haft ansvaret i åtta år utan att ha fått ordning på detta. Därför är jag nyfiken på att det äntligen ska komma någonting. När kan vi förvänta oss, ministern, konkreta förslag som förstärker kvalitets och tillsynsarbetet och rättar till de påtalade bristerna? Vi har från moderat sida hävdat att det är nödvändigt att bryta loss en del av det som är kvalitetsuppföljningen till ett fristående kvalitetsinstitut. Jag kan berätta - så att jag slipper påpekandet - att vi har budgeterat för detta. Vi tror att arbetet måste förstärkas. Samtidigt har Skolverket ett myndighetsansvar som också uppenbarligen behöver förbättras. Det är ett brett spektrum av initiativ som måste tas. När kan vi förvänta oss, ministern, konkreta förslag på området? Jag lovar att vi från moderat sida kommer att pröva dem mycket seriöst eftersom vi anser att detta är en av de viktigare delarna för att decentraliseringen av ansvaret verkligen ska fungera och att vi ska säkra en likvärdig utbildning för alla barn över hela landet. Så länge detta inte fungerar har vi problem.
Fru talman! Den här debatten är intressant eftersom de flesta politiska partier och andra sedan länge är överens om att staten ska styra skolan i huvudsak genom uppföljning och utvärdering av hur skolan når upp till de satta målen. Samtidigt är vi nog alla överens om att det hittills har saknats en hel del instrument för uppföljningen och utvärderingen. Därför är den här debatten viktig. Jag har också noterat att skolministern har sagt att kvalitetsarbetet i skolan är viktigt och att man bör förstärka utvärderingsarbetet. Därför är jag naturligtvis också intresserad av om vi kunde få om inte konkreta förslag så något resonemang om i vilken riktning skolministern vill förstärka arbetet. Arbetet med uppföljning och utvärdering är viktigt bl.a. för likvärdigheten. Skolorna ska kunna se olika ut, men de ska erbjuda en likvärdighet i fråga om kvalitet och i fråga om kunskapsmålen. För elevernas rättssäkerhets skull är det viktigt att betygen sätts på riktiga och rättvisa grunder. Skolministern talar om kompetensutveckling för lärare så att de kan sätta likvärdiga betyg. Det är bra. Men jag tror att det går att använda de nationella proven på ett helt annat sätt för att jämföra och ställa dem mot de betyg som sätts. Vi har sett rätt många exempel på att betygen på de nationella proven inte stämmer med de betyg som slutligen sätts. För elevernas rättssäkerhets skull är det viktigt att betygen sätts på så riktiga och objektiva grunder som det över huvud taget är möjligt. De många avhoppen som tyvärr ökar i gymnasieskolan tyder på att de betyg som sätts i grundskolan inte har satts på en riktig grund. Vi har många gånger sagt att det är inte att vara snäll att ge en elev godkänt som inte ska ha godkänt. Det är tvärtom att vara väldigt elak eftersom han eller hon får problem senare i skolgången. Om skolministern har tid att kommentera är jag intresserad av två saker, bl.a. om han vill ha fler nationella prov och att de ska ges tidigare i skolan - senast i årskurs 3 - för att kunna hitta de elever som behöver extra stöd. Jag undrar också om han vill använda de nationella proven mer organiserat för att förbättra likvärdigheten i betygssättningen. Där har vi redan ett redskap som man skulle kunna använda. Avslutningsvis tror jag att vi behöver starta en diskussion om att dela upp Skolverkets uppgifter. Vi behöver skilja på den del av Skolverket som utvecklar och stimulerar och den del som inspekterar och följer upp. Vi behöver helt enkelt en rejäl statlig skolinspektion med tydligt definierade uppgifter och tydliga uppdrag. Man ska kontrollera betygens likvärdighet, kontrollera att elevernas rätt till stöd följs upp, kontrollera arbetet med mobbning osv. Det är inte bra när uppgifterna flyter ihop. Tidigare nationella prov, arbete med utvärdering av betyg och en skolinspektion är tre förslag som jag kastar in i debatten.

Fru talman! Jag ska ägna dessa två minuter åt att kommentera Thomas Östros åsikter om de nationella proven. Jag tycker att det är tråkigt att Thomas Östros enda kommentar till det jag sade om de nationella proven är att han associerar till någonting tråkigt. Jag tycker att det är mycket märkligt att Thomas Östros talar om att Folkpartiet föreslår att elever ska sorteras ut. Jag skulle vilja rekommendera Thomas Östros att titta på de fantastiska resultat som man har nått i ett antal skolor i Stockholm, som är borgerligt styrt och där Folkpartiet för övrigt har ansvar för skolfrågorna. Man har haft en försöksverksamhet med 20 skolor som har arbetat med ett läsutvecklingsschema. Man har inte nationella men kommunala prov och sätter tidigt in hjälp, stöd och extraundervisning för de elever som man upptäcker inte har nått målen och som riskerar att komma efter. Det är inte Folkpartiet som vill sortera ut elever, Thomas Östros. Däremot sorteras elever ut om de går i en skola där de inte får hjälp och stöd tidigt. Det var på grund av den kopplingen som jag tog upp nationella prov. Jag tror att det både för elevernas skull och för skolan som helhet är väldigt viktigt att vi använder den typ av utvärderande instrument som de nationella proven utgör.

Fru talman! Jag får väl säga att jag uppfattar ett positivt svar från ministern, och vi väntar ju på Skolverkets synpunkter på RRV:s rapport. Det finns anledning att återkomma till den frågan. Jag utgår från att vi faktiskt kommer att få konkreta förslag inom relativt kort tid, även om ministern inte känner sig riktigt varm i kläderna än. Det är duktigt att svara på så många interpellationer första dagen på jobbet, höll jag på att säga, men så är det ju inte. Regeringen har ju ett kollektivt ansvar. Ni har arbetat med de här frågorna på Utbildningsdepartementet under en lång tid. Det gör att de inte kan vara helt nya. Jag tolkade i alla fall de intervjusvar som jag hörde på TV som ett slags nytänkande, att man faktiskt vill ha en omdirigering. Det har inte hänt tillräckligt mycket under den socialdemokratiska regeringen på det här området när det gäller skolpolitiken. Jag var snäll och gav faktiskt ett lite bättre betyg åt högskolefrågorna i den delen. Då kan man faktiskt hoppas att det ska smitta av sig när vi nu får nya tag på skolsidan.

Fru talman! Kalle Larsson har frågat statsministern om han är beredd att vidta några åtgärder för att under valrörelsen stärka allsidigheten i undervisningen. Kalle Larsson har även frågat om statsministern är beredd att vidta några åtgärder för att stärka möjligheterna för ungdomsförbunden att nå ut på skolorna med sin politik. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Kalle Larsson tar i sin interpellation upp frågan om det är myndigheters uppgift att på ett direkt sätt, som i fallet med Aftonbladets satsning Ungt val 2002, samarbeta med privata intressenter för att påverka den politiska debatten. Naturligtvis är det inte myndigheters uppgift att påverka den politiska debatten. Däremot ska myndigheter underlätta den politiska debatten, så att medborgarna kan få information, men även t.ex. ge ungdomar möjlighet att göra sin röst hörd. Detta är precis vad Ungdomsstyrelsen i samarbete med Statens skolverk gör i projektet Skolval 2002. Syftet med projektet är att öka elevernas engagemang i demokratifrågor inför skolvalet 2002. Projektet Ungt val 2002 är ett initiativ av Aftonbladet där Skolverket och Ungdomsstyrelsen endast medverkar med att sprida information om projektet bl.a. via sina hemsidor. Man stöder alltså inte detta projekt med några ekonomiska medel. Kalle Larsson påstår även att möjligheten för de politiska ungdomsförbunden att själva presentera sig och sin politik minskar i och med att flera skolledningar inte kommer att bjuda in ungdomsförbunden på samma sätt som tidigare utan nöja sig med den turné som Ungt val genomför. Enligt min uppfattning är det viktigt att skolan är öppen och bjuder in politiska partier och andra organisationer i samhället till skolan. I gymnasieskolans läroplan framgår att det är väsentligt att skolan skapar de bästa betingelserna för elevernas utbildning, tänkande och kunskapsutveckling och därvid tar vara på de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället. I regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet påpekar regeringen att politisk verksamhet och debatt bör främjas i skolan. Det är angeläget att skolelever ges återkommande möjligheter att träffa och diskutera med företrädare för politiska partier och deras ungdomsförbund.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
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det är något, men inte helt, lugnande. Möjligen kan vi reda ut ytterligare några saker i den här diskussionen. Först skulle jag vilja ifrågasätta den uppdelning som ministern gör mellan å ena sidan Skolval 2002 och å andra sidan Ungt val. Skolval skulle då vara Internetvalet och en allmän satsning på demokratiengagemang i skolan medan Ungt val skulle vara det som Aftonbladet självt driver med viss hjälp, egentligen bara med informationsspridning, från såväl Ungdomsstyrelsen som Skolverket. I den valbilaga som Aftonbladet har gjort kallar ju Aftonbladet självt det här Internetvalet för just "ungt val", så jag tror faktiskt inte att en åtskillnad mellan de här två sakerna låter sig göras. Hade man velat ha en sådan åtskillnad hade man nog gjort bäst i att inte blanda in Aftonbladet alls. Man skulle då låta privata intressenter sköta sina egna politiska uppgifter. Min kritik är egentligen tredelad, vilket framgår av min interpellation. Det första rör principen: Bör myndigheter över huvud taget försöka påverka den politiska debatten? Det gäller i det här sammanhanget såväl som i många andra. När en av ambassadörerna för Ungt val säger att man vill prägla valrörelsen sker det alltså med legitimitet från Ungdomsstyrelsen och Skolverket. Jag tycker att det är olyckligt. Jag vill gärna höra ministerns uppfattning på den punkten. När det gäller innehållet i det material som är framtaget har jag också kritik. Det framställs ju som att ungdomar har vissa åsikter. Jag tror inte att det är så. Jag tror snarare att ungdomar har en mängd olika åsikter. Det tror jag egentligen att vi är överens om. Här skulle vi väl knappast tala om att politiker har vissa åsikter eller att 45-åringar har en del åsikter som inte delas av andra grupper osv. Det handlar förstås om att man snarare har olika åsikter utifrån sina klassintressen, sina könsintressen och andra förutsättningar som man har i livet. Det handlar också om det sätt som politik presenteras på. Det är ett slags rutnätspolitik, om man så vill, där man mycket kortfattat får svara på ett antal frågor. Det kan fylla sin funktion ibland, men väldigt ofta vill man ju föra längre resonemang, ideologiska resonemang. Och ungdomar, om man nu kan uttala sig så generellt, efterlyser i alla fall ibland detta. Så även när det gäller innehållet har jag en kritik som jag undrar om ministern är beredd att säga någonting om. Det tredje handlar om konsekvenserna. Det är från dem som mina frågor härrör. Vi har fått rapporter från skolor som säger att man inte vill ta emot ungdomsförbunden därför att Ungt val kommer att genomföra en turné som man i stället hellre ser. Då ska Ungt val i form av Aftonbladet uttala sig om vad ungdomar tycker och dessutom om vad partier och ungdomsförbund tycker, därför att de har ju fått svara i rutnätsform på vissa frågor. Det här kan väl ändå inte vara i enlighet med hur ministern ser på att en demokratisk debatt ska gå till. Därför skulle jag vilja höra om vi inte kan få ett tydligt svar om att huvudlinjen i årets valrörelse på landets skolor inte ska drivas av Skolverket, inte av Ungdomsstyrelsen, inte av Ungt val utan av de politiska ungdomsförbunden och partierna. Vi har också redan fått höra att man på sina håll vill att debatter mellan ungdomsförbunden, de gånger dessa bjuds in, ska utgå från det här materialet. Där har vi ytterligare ett exempel på att konsekvenserna av den här satsningen faktiskt innebär att man, som ambassadören för Ungt val säger, är med och präglar valrörelsen. Anser ministern att det är myndigheters uppgift?

Fru talman! Jag är helt enig om att vi på en mängd olika sätt behöver bidra till att engagera ungdomar, och alla andra, i den politiska valrörelsen - och i andra politiska sammanhang också. Utbildningsministern nämner många sådana satsningar som jag tycker är alldeles utmärkta. Där är vi helt ense. Sedan får jag höra att det inte är riksdagens uppgift att definiera hur man ska vända sig till skolungdomar. Nej, min invändning, det som interpellationen handlar om, är ju att staten på nationell nivå varken med majoritetsbeslut i den här kammaren eller genom sina myndigheter ska påverka och försöka tala om vad som är viktiga frågor inför valrörelsen. I en pluralistisk flerpartidemokrati är det de demokratiska partierna som formulerar sina visioner och presenterar sina idéer om hur de skulle vilja förändra och förbättra samhället. Det är därför det är så oerhört känsligt när en myndighet ger legitimitet åt en viss problemformulering. Jag säger inte att det här är det värsta exempel vi har sett. Det finns många andra platser i världen i historien där man mycket mer tydligt har försökt styra vad ungdomar ska lära sig. Det här är inte i närheten av detta. Men jag tror att vi redan här bör ha en kritisk diskussion runt vad som är myndigheters uppgift. Jag tror mer på att vi ska vara försiktiga än på att vi ska släppa lös mycket. Detta gäller inte i allmänhet för politisk debatt. Där ska det vara precis tvärtom. Där ska många olika åsikter komma fram och blandas så att allsidigheten blir stor. Men när det gäller myndigheter och statens agerande som statsmakt tycker jag att vi ska vara oerhört känsliga för att man på något sätt kan anklaga staten för att vilja styra och påverka. Jag är inte ensam om den här kritiken. Det här är någonting som flera av ungdomsförbunden själva har lyft fram. Det är inte heller partipolitiserat så att det är Vänstern som tycker att det är skulle vara fel. Även företrädare för Moderata ungdomsförbundet, Kristdemokratiska ungdomsförbundet m.fl. har varit kritiska. I en artikel i tidningen Norrskensflamman, passande nog, säger en företrädare för Moderata ungdomsförbundet: Det är inte så här politik och demokrati fungerar. Det, menar jag, är en alldeles riktig beskrivning. Man kan inte i rutnät fånga ett partis ideologi. Man kan inte från statens sida definiera vad som är viktiga frågor för ungdomar. Den här undersökningen är gjord så att man har haft ett antal kvalitativa intervjuer med fokusgrupper. Därefter har man frågat 1 000 ungdomar, varav 730 har svarat, på vilket sätt de vill rangordna de tio framtagna frågorna. Här finns det förstås oerhörda svagheter. Det gäller både hur stort urvalet är och också vad man hade möjlighet att svara i den sista, kvantitativa delen av undersökningen. Ändå presenteras detta alltså nu på flera av landets skolor, får vi signaler om, som en uppfattning från landets ungdomar. Landets alla gymnasieungdomar kan man inte gå förbi - så är det också formulerat i det här materialet. Politikerna måste nu lyfta fram de här frågorna, heter det. Många av de frågor, åsikter och områden som lyfts fram är ju väsentliga. Det är viktiga områden som vi i den här kammaren och på många andra håll har stor anledning att diskutera. Det handlar t.ex. om skolan, en del av den debatt som vi i många sammanhang framöver kommer att få föra. Men det är fortfarande väldigt tveksamt om det ska lyftas fram på detta sätt. Därför undrar jag om vi inte nu skulle kunna få en än tydligare riktlinje från ministern - vi är ju fortfarande i förberedelserna inför en valrörelse på landets skolor - där han säger: Jo, ungdomsförbunden bör bjudas in till skolorna. Ungt val är inte en ersättning för att bjuda in ungdomsförbunden.

Fru talman! Så mycket klarare blev det ju inte. Men det kanske det inte måste bli heller. Fortfarande är skadan, som jag menar riskerar att komma, inte särskilt stor. Det är fortfarande ett fåtal skolor som signalerar att man inte tänker släppa in ungdomsförbunden utan ersätta dem med en turné genomförd med legitimitet från både Skolverket och Ungdomsstyrelsen. Så långt är allt väl, i och för sig. Jag kommer förstås att återkomma, i flera omgångar om så skulle behövas, om de här signalerna nu blir starkare från landets skolor. Om vi märker att ungdomsförbunden inte längre får tillträde kommer i alla fall jag att tolka den här debatten som att utbildningsministerns uppfattning inte alls är att man ska stänga ute ungdomsförbunden för att Ungt val kommer utan precis tvärtom: För allsidighetens skull bör också ungdomsförbunden få tillträde till skolan, trots att man har haft en sådan här turné på platsen. Jag vill avsluta med att tacka för diskussionen och också fråga om utbildningsministern har någon uppfattning om när Skolverkets rapport kommer, som han vill avvakta. Om så inte är fallet ger det anledning till viss fundersamhet. Valrörelsen drar ju i gång nu. Att vänta länge på en skolverksrapport kan möjligen vara bra inför nästa valrörelse eller för informationen mellan valen, som är nog så viktig. Men det är inte ett särskilt bra svar om frågan är vilka åtgärder man nu är beredd att vidta.

Fru talman! Tomas Högström har frågat statsministern om han avser att ta några initiativ när det gäller översyn av skolans långsiktiga finansiering och när ett sådant förslag kan föreläggas riksdagen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Alltsedan mitten av 1980-talet har det varit en förvaltningspolitisk strävan att ge kommunerna ökat ansvar och vidgat självbestämmande. Propositionen Skolans utveckling och styrning tog upp de principiella riktlinjerna för ansvarsfördelningen och styrningen inom skolans område. Dessa syftade till att ge ett ökat lokalt ansvar för verksamheten, en utveckling från regelstyrning mot målstyrning, en bättre utvärdering, en stärkt lokal skolledning, en bättre information om skolans mål och en effektivare tillsyn. Den tidigare detaljerade regel och resursstyrningen ersattes av mål och resultatstyrning. Staten anger målen för verksamheten, medan friheten ska vara stor när det gäller hur man ska nå dem. Genom decentralisering och målstyrning skulle en effektivare politisk styrning och kontroll åstadkommas. Politikerna skulle styra med mål, utvärdera och prioritera. Det lokala handlingsutrymmet ökade när det gäller att bestämma hur målen ska nås, verksamheten ska organiseras och vilka resurser som ska satsas på skolan. På så sätt skulle man bättre kunna ta hänsyn till de lokala förhållandena. Samtidigt skulle effektiviteten och kostnadsmedvetandet öka. Genom decentraliseringen skulle också medborgarnas inflytande över den kommunala verksamheten utvecklas. Genom detta skulle decentraliseringen ge goda möjligheter till brett engagemang och lokal samverkan kring skolans utveckling. Riksdag och regering anger med hjälp av skollag, läroplaner, kursplaner och förordningar målen för utbildningen och ramarna för skolhuvudmännens ansvar. Att forma och driva en verksamhet som når dessa mål är en fråga för den kommunala politiken och det professionella arbetet i skolorna. En tanke bakom decentraliseringen och självbestämmandet är att kostnaderna för skolan ska kunna variera, därför att behoven och förutsättningarna varierar mellan kommuner, skolor och elever. Det generella bidraget från staten till kommunerna beräknas bl.a. med utgångspunkt från vissa variabler som ska kompensera strukturella och demografiska skillnader. Stora interkommunala skillnader i kostnader på skolans område beror bl.a. på faktorer som mycket stora variationer i geografisk yta och befolkningstäthet. Det påverkar bl.a. skol och skolskjutskostnaderna. Det handlar också om stora klimat och temperaturskillnader mellan norr och söder. Det handlar även om sådana strukturella skillnader som andelen invandrare och funktionshindrade i olika kommuner liksom om olika socioekonomiska faktorer. Kostnadsbilden påverkas även av kommunens åldersfördelning bland barn och ungdomar. För gymnasieskolans del varierar kostnaderna för olika nationella program kraftigt. Generellt sett är kostnaderna för yrkesinriktade program avsevärt högre än kostnaderna för teoretiskt inriktade program. Det innebär att kostnadsbilden varierar beroende på hur eleverna i gymnasieskolan fördelar sig på de olika nationella programmen. Dessa omständigheter svarar för en mycket stor del av kostnadsvariationerna mellan olika kommuner. Därutöver måste man ta hänsyn till de politiska målen lika tillgång till utbildning och likvärdig utbildning, vilka kräver att hänsyn tas till elever med behov av särskilt stöd. Arbetet i skolan ska baseras på elevernas behov och anpassas till deras skilda förutsättningar. Skollagens målparagraf anger att hänsyn ska tas till elever med särskilda behov. I skollagens 4 kap. Grundskolan sägs att särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. I läroplanen sägs: "En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov." Detta innebär att den överordnade principen för resursfördelning till skolan i Sverige är behovsstyrning. Skolverket redovisar i rapporten Varför kostar elever olika? en studie av orsakerna till skillnaderna i kommuners grundskolekostnader. Studien visar ett regionalt mönster för de faktiska kostnaderna, med högre kostnader i norr än i söder. Enligt studien förklarar fem variabler hälften av kostnadsvariationen. Den variabel som förklarar den största delen av kostnadsvariationen är invånardistansen, dvs. det genomsnittliga avståndet mellan invånarna i en kommun. Därefter är andelen barn med utlandsfödd förälder den variabel som har störst betydelse för kostnadsvariationen. Ju fler barn med utlandsfödd förälder, desto högre är kostnaden per elev. Detta beror främst på högre kostnader för undervisning i modersmål och svenska som andraspråk. En annan variabel som ingår i studien är antalet elever per skola. Resultaten visar att små skolor är kostnadshöjande. Kommunens folkmängd har viss betydelse för kostnaderna, eftersom en kommun med liten folkmängd och ett litet antal skolelever inte kan uppnå stordriftsfördelar. Tomas Högström pekar på moderaternas förslag om en nationell skolpeng. Jag är inte beredd att föreslå en sådan nedmontering av vår likvärdiga skola, det kommunala självbestämmandet och det medborgerliga inflytandet som detta skulle kunna innebära. Regeringen beslutade i september 2001 att tillkalla en parlamentarisk kommitté för översyn av det kommunala statsbidrags och utjämningssystemet.

Fru talman! Till den nya skolministern riktar jag ett tack för svaret, även om jag naturligtvis inte är nöjd med den redovisning som har getts här i kammaren. Jag har alltså ställt två frågor: Avser statsrådet att ta initiativ till en översyn av skolans långsiktiga finansiering? När kan ett sådant förslag föreläggas riksdagen? Jag måste då konstatera att något initiativ till översyn av skolans långsiktiga finansiering inte är aktuellt. Jag måste också konstatera att det saknas besked om ett eventuellt datum, om statsrådet med sitt svar avser att en sådan översyn pågår inom ramen för det uppdrag som är givet kommittén som har att göra en översyn av det kommunala utjämningssystemet och statsbidragssystemet. Jag väntar fortfarande på besked om det verkligen även omfattar skolans långsiktiga finansiering, vilket jag ställer mig lite tvivlande till. Jag tycker att det är viktigt att vi innan valet ger besked i de här frågorna. Det är nämligen så att vi i år väljer för en mandatperiod på fyra år. Då är det viktigt att väljarna vet vad vi vill med skolan. Särskilt, menar jag, när det gäller just den här typen av strategiska frågor som är av väsentlig betydelse för skolans möjligheter att klara sina uppgifter. Jag tror att vi kan vara överens om att skolans finansiering är av strategisk betydelse. Då tycker jag att det vore klädsamt om statsrådet också redovisar, om inte ett instämmande i min slutsats i interpellationen så i alla fall ett bekymmer över den situation som råder. Statsrådet skriver t.ex. att fem variabler förklarar hälften av kostnadsvariationerna. Jag ska instämma i att det finns förklaringar till varför kostnaderna för skolan varierar mellan olika kommuner. Men, som Skolverket också redovisar, bara hälften förklaras. Det finns alltså andra orsaker. Då vore det väl intressant att ta reda på vilka de är. I min interpellation påstår jag nämligen att det är uppenbart att de ekonomiska förutsättningarna varierar mellan kommunerna och att det beror på att kommunerna i sina budgetar behandlar skolan på olika sätt beroende på ekonomisk situation, politisk prioritering, intresse och förmåga. Det är ett konstaterande jag gör, och jag vill påstå att jag har starkt stöd för det konstaterandet. Erfarenhetsmässigt kan vi se att kommuner som lider av mycket kraftiga underskott, trots balanskrav och annat, de facto försöker finansiera stora delar av detta genom omprioriteringar inom de betydande områden som finns i en kommunal ekonomi, varav skolan är ett av de större. Det är de facto situationen, och när det gäller den väntar jag fortfarande på svar.

Fru talman! Statsrådet har ställt flera frågor. Jag hoppas att tiden räcker till för att kunna besvara dem. Jag ska börja med vad den förre interpellanten gav uttryck för, och jag konstaterar att det är ett uttalande som står för honom. Jag har uppfattningen att resurser visst spelar in. Det är bl.a. därför vi lägger fram förslag om att införa en nationell finansiering, som vi har konkretiserat inom ramen för grundskolan. Detta gör vi utifrån övertygelsen om att det i dag inte gäller likvärdiga villkor för att bedriva undervisning. Det säger Skolverket i sin rapport där man konstaterar att bara hälften av kostnadsvariationerna kan förklaras med de fem variabler som redovisas. Jag vill påstå att kommunernas ekonomiska situation, politiska prioritering, intresse och förmåga visst spelar in när det gäller resursfördelningen och när det gäller vilka villkor som respektive skola ska arbeta under. Vi kan också konstatera att tilldelningen till två likvärdiga skolor i en kommun också varierar - inom samma kommun. Det är ganska märkligt att så är fallet! Vi kan gå in och titta på hur man redovisar olika kostnader och hur man de facto inte klarar av att redovisa sina underlag trots att vi begär det. Då är talet om likvärdiga villkor någonting som inte har en klangbotten i den verklighet som vi ändå måste utgå ifrån. Jag är också förvånad över svaret när ministern säger så här: En tanke bakom decentraliseringen och självbestämmandet är att kostnaderna för skolan ska kunna variera därför att behoven och förutsättningarna varierar mellan kommunerna. Om nu förutsättningarna varierar mellan kommunerna i ekonomiskt hänseende och statsrådet konstaterar att detta är en önskvärd effekt så har man ju de facto också från ansvarigt statsråd sagt att det här med likvärdiga villkor inte uppfylls! Vi lägger fram det moderata förslaget till nationell skolpeng utifrån uppfattningar att likvärdiga villkor inte gäller - det har jag redovisat. Vi säger också att skolan naturligtvis har strategisk betydelse för nationen Sverige. Den har strategisk betydelse för de individer som skolan har till uppgift att bilda, utbilda och ge möjlighet att växa. Det är riksdagen som formulerar mål och - vill jag påstå - mycket av regelverken som styr det hela. Vi har lagt fram förslag om att staten övertar grundskolans kostnader och att motsvarande indragning av grundskolans kostnader görs från kommunerna. Vi har också reserverat medel för de s.k. Wärnerssonpengarna, som är ytterligare ett exempel på regeringens medvetenhet om att de ekonomiska villkoren inte är likvärdiga. Varför skulle man annars styra satsningarna till fler vuxna i skolan och rikta de här pekpinnarna? I vårt förslag redovisar vi också att det finns barn med särskilda behov, som ska garanteras stöd och hjälp inom ramen för en nationell finansiering. Statsrådet säger att detta blir byråkratiskt. Men i dag har vi ju 289 fördelningssystem - ett i varje kommun - som hanteras av en stab uppbyggd inom 289 kommuner. Då kan man prata om byråkrati! I och med detta överlämnar vi möjligheter till skolan, för pengarna ska gå till skolan för att bedriva undervisning. Det är resultaten som ska redovisas inom ramen för ett nationellt kvalitetsinstitut. Sedan är det naturligtvis eleven som ska kunna välja - välja en bra skola eller välja bort en dålig.